Fru talman! Jag fick det skriftliga svaret på min interpellation för ett par timmar sedan, och det har inte möjliggjort någon noggrannare analys av texten. Som ny här i församlingen är jag överraskad över att rutinerna är sådana att man, när man väckt en interpellation, får det skriftliga svaret på den först ett par timmar innan frågan skall debatteras här i kammaren — jag trodde inte att det skulle gå till på det viset. ”Inlandsbanan upprustas”, står det käckt i regeringsdeklarationen, men i det här svaret tycker jag mig märka betydande reservationer. I mycket stor utsträckning hänskjuts avgörandet till de regionala huvudmän som förhoppningsvis kommer att finnas överallt. Låt mig ge en liten bakgrund till hur jag ser på frågan om inlandsbanan och dess upprustning som ett strategiskt element när det gäller utvecklingen av Norrland. Inlandsbanan som begrepp omfattar sträckan Kristinehamn-Gällivare. Banan går genom det område av landet som tidigt blev klassat som det inre stödområdet. Tillåt mig nämna något om det område som trafikeras av banan och som ligger norr om Östersund, ett område som jag känner bäst och som jag tycker är typiskt för hela regionen. 91 Även i det här området har det skett en strukturomvandling. Bosättningen, som tidigare hade sin tyngdpunkt på rena landsbygden, i älvarnas dalgångar, blir alltmer koncenterad till ett fåtal större eller medelstora tätorter, huvudsakligen belägna utmed vägoch järnvägsförbindelsen i nord-sydlig riktning. Dessa orter, som tidigare varit helt vanliga byar, visar nu en mer eller mindre tydlig tendens att bli relativt välutvecklade serviceorter med en viss industriell utveckling, även om denna är trevande. Orter som Lit, Hammerdal, Strömsund, Hoting, Dorotea, Vilhelmina, Storuman, Sorsele, Arvidsjaur och Jokkmokk representerar samhällen med en ny sysselsättningsstruktur med dominans av industrioch servicenäringar. Till den industriella utveckling som är på gång måste man också räkna den verksamhet med avverkning och upparbetning av skog som numera bedrivs med sådana metoder att verksamheten har industriell karaktär. Vidare måste man ta med i sammanhanget de begynnande försöken till exploatering av inlandets enorma torvtillgångar för att möta det aktuella behovet av nya energikällor. Visst kan man anmärka på tempot och omfattningen när det gäller denna industrialisering, men inriktningen är fullt synbar. Vi måste också slå fast att hela denna inlandsregion har en chans att överleva — det är något som vi måste tro på — men den chansen sammanhänger med ett resolut uppföljande av de positiva tendenser som finns då det gäller en ny näringslivsstruktur. De negativa tendenserna med fortsatt avfolkning av stora samhällen kan motverkas genom medvetna regionalpolitiska åtgärder från samhällets sida. Som bekant är de åtgärderna hittills ytterst begränsade.

I detta sammanhang måste man beakta tendenserna till ett ökat fritidsboende i de gamla jordbruksbyarna, ett boende som efter hand som semester och fritid förlängs inte är ekonomiskt betydelselöst även med tanke på underlaget för de allmänna kommunikationerna. Jag har velat skissera denna bakgrund för att markera hur betydelsefull denna del av landet är för vår framtida ekonomi och hur angelägen upprustningen av inlandsbanan verkligen är. Man får faktiskt intrycket att inlandsbanans upprustning, som frågan framställs i olika officiella sammanhang, i all välvillighet är något slags gåva till en fattig landsända. Låt oss få bort detta i grunden felaktiga synsätt. I stället bör vi se satsningen på inlandsbanan som en offensiv statlig åtgärd för att möjliggöra utnyttjande av de ännu ej exploaterade rika resurserna i denna del av vårt land. Med andra ord: Vi behöver bryta med den rådande anpassningsplaneringen till en spontan utveckling och ersätta den med en offensiv utvecklingsplanering. Ursprungligen hade ju SJ planerat att lägga ned persontrafiken på inlandsbanan. Som en följd härav hade också möjligheter öppnats för en nedläggning av godstrafiken. Men en kraftig folkopinion, bl.a. företrädd av kommunerna utmed banan, stoppade dessa planer och ledde i stället fram till Nr 26 riksdagsbeslut om banans upprustning. Detta måste noteras som en fram Måndagen den gång för folkopinionen. I enlighet med riksdagens beslut påbörjades upprust = 12 november 1979 ningsarbeten 1976-1977. Det gällde såväl fasta anläggningar som beställning av nya motorvagnar. F. n. uppskattas totalkostnaden för en upprustning av Om inlandsbanan banan till 1 200 milj.kr., varvid förutsätts persontrafik med hastigheter upp — m.m. till 120 km/tim. Sedermera har, i samband med trafikpolitiska utredningens arbete, målsättningen sänkts från 120 km tim, vilket inte är bra. Tågets attraktivitet beror bl.a. på snabbheten och därför borde ambitionsnivån 120 km/tim ha bibehållits. Det är med hänsyn till riksdagens beslut om upprustning mycket märkligt att de årliga anslagen bara uppgår till ca 13 milj.kr. Med denna takt skulle en upprustning ta mer än 100 år, vilket är orimligt. Man saknar, som sagt, också en riktig plan för arbetets genomförande. Vi delar dock SJ:s centralförvaltnings uppfattning som den kom till uttryck i anslagsframställningen för 1978/79. Där sägs bl.a. att ” för att åtgärderna skall få avsedd effekt inom rimlig tid krävs väsentligt högre belopp än hittills”. I stället fortsätter statsmakterna att bevilja ca 13 milj.kr. per år. Detta är märkligt med tanke på inlandsbanans betydelse för en aktiv regionalpolitik, som jag nyss försökte påvisa. Tillåt mig i detta sammanhang, herr talman, något kommentera de nya motorvagnarna. Dessa beställdes ju, som de flesta väl känner till, av Fiat-verken i Italien. Personalen vid SJ är av den meningen att SJ dröjde alltför länge med att beställa dessa vagnar. Man hade nämligen som målsättning att avveckla denna motorvagnstrafik och ersätta den med landsvägstrafik. Man dröjde alltså för länge och sade att det var bättre att anlita en utländsk industri. Svensk verkstadsindustri, svenska erfarenheter och svensk teknologi hade f. ö. klarat dessa leveranser på ett fullt tillfredsställande sätt. Den vagn som nu kommer har en rad brister — det kan jag bekräfta efter undersökningar som personalen gjort — främst då det gäller drift under arktiska vinterförhållanden. Den förefaller vara utformad för pendeltrafik. Stolsindelning och sittkomfort motsvarar inte kraven för långväga resor. Den borde i stället ha sittutrymme och ställbara fåtöljer i ett utförande som liknar den nya personvagnen B 7:s inredning. SJ har motiverat skillnaden med att den nya motorvagnen , även kallad Y 1, skall jämföras med en landsvägsbuss ”såsom varande alternativet” — detta sista citerar jag ur SJ:s svar på en skrivelse. Vi godtar icke detta resonemang. SJ skall söka konkurrera med bättre komfort än den landsvägsbussarna kan erbjuda. En långväga resenär på inlandsbanan bör ha rätt till samma standard i den nya motorvagnen som samma resenär erbjuds på SJ:s övriga långlinjer. Detta har f. ö. från olika håll påpekats för ansvariga inom såväl SJ som departementet, men det har icke lett till några positiva resultat. Det vore bra om SJ kunde ändra sig på den här punkten och se till att det blir ett ökat utrymme för långväga resenärer. Jag skulle vilja fråga kommunikationsministern om han är beredd att medverka till att man tänker på den bättre sittkomforten i de nya vagnarna 93 och att det även skapas möjlighet för resenärerna att ta med sig resgods, liksom att man kan forsla expressgods och angeläget ilgods med denna vagn, eftersom det inte är så många förbindelser att välja på. Jag vill även framhålla de stora nackdelarna med att man inte kan gå från vagn till vagn då tåget är i rörelse — en betydande olägenhet i Norrland med relativt långa stationshåll. Vagnen saknar vidare tillräckligt utrymme, som jag nyss sade, för resgods. På inlandsbanan, för att ta den som exempel, reser många turister som medför ryggsäckar och annat gepäck som de behöver för sina aktiviteter. Men det är smått om plats. Personalen har ansett att ett antal vagnar avsedda just för de långväga resorna på inlandsbanan borde ha fått en särskild utformning dels därför att vagnen skall användas för dessa längre resor, dels för att det skall bli möjligt att transportera expressoch ilgods under samma resa. Om man inte gör på detta sätt innebär det en minskning av trafikunderlaget och en försämrad service för företag och verksamheter i inlandsregionen. Såväl järnvägspersonalen utmed banan som kommunerna har framfört följande angelägna punkter som kan vara ett program för inlandsbanans upprustning och som jag slutligen i korthet vill redogöra för: 1. En konkret tidsplan för genomförandet av inlandsbanans och sidolinjernas upprustning. Denna plan skall förutsätta betydligt höjda årliga anslag för att arbetet skall kunna genomföras inom rimlig tid. Planen bör avse banan i hela dess längd. 2. Erforderligt antal av den nya motorvagnen Y 1 anpassas vad gäller kaross och utrymme till de speciella funktionerna och trafikuppgifterna på inlandsbanan. 3. Tidtabellerna för persontågen ”snabbas upp” allteftersom banan upprustas. Godstrafiken inkl. vagnslaster och tomvagnar bör få tidtabeller och tåglägen som minskar onödig omvägsdragning. Härigenom åstadkommes bättre lokoch vagnekonomi samt hushållning med energi. Större uppmärksamhet bör också ägnas åt de problem som kan uppstå om flottningen i Ångermanälven läggs ner i samband med en total exploatering av vattenkraften i älven. Det är en viktig miljöfråga att flottgodset inte överförs till landsvägarna. 4. Information och reklam om inlandsbanan måste förbättras. Det får inte vara så att en person som stiger på nere i Malmö får reda på att det inte går några tåg norr om Östersund, såsom har skett. I samband med byte till den nya motorvagnen — vilket förhoppningsvis skall ske inom något halvår — är det angeläget att man genomför en speciell kampanj via press och massmedia och redovisar pågående förbättringsarbeten samt det här programmet för framtida trafik på inlandsbanan. Det hela måste presenteras som en ”händelse” i svensk järnvägshistoria. Jag noterar slutligen med tillfredsställelse att regeringen är beredd att prioritera inlandsbanan högt. Denna prioritering bör ske, inte för att med en liten skärv hjälpa inlandets människor, utan den bör ske i hela landets intresse, i syfte att utveckla stora slumrande tillgångarna, samtidigt som en hel landsända får nya möjligheter till en positiv utveckling.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Det är ett svar som inte heller jag har hunnit studera ingående, eftersom jag liksom Sven Henricsson fick det i min hand för bara ett par timmar sedan. Jag antar att just detta bara är ett olycksfall i arbetet. Det är glädjande att inlandsbanan särskilt markeras i regeringsförklaringen, och jag noterar som positivt i det svar som jag har fått att regeringen är beredd att prioritera inlandsbanan högt i den fortsatta trafikplaneringen. Men jag kan inte acceptera att ansvaret skjuts över på länshuvudmännen, eftersom inlandsbanan ju är en riksangelägenhet enligt min och många andras uppfattning. Centern har varit initiativtagare och pådrivare när det gäller inlandsbanan. Den första interpellationen om inlandsbanans upprustning kom 1972 och den första motionen samma år. Det är glädjande att konstatera att många grupper nu hakat på och stöder centerns uppfattning. När det nya trafikpolitiska beslutet togs våren 1979, hade vi i centern velat gå längre i strävandena att slå vakt om och upprusta inlandsbanan. Det kom också till uttryck i vår reservation till trafikutskottets betänkande 1977/ 78:18. Inlandsbanan har framtiden för sig. Den har en strategisk betydelse inom regionalpolitiken i Norrlands inland, och det som sägs i regeringsförklaringen om lågprissatsning och trafikökning på järnvägen med förbättringar i kapacitet och säkerhet måste i högsta grad naturligtvis också gälla inlandsbanan, som snarast måste upprustas i sin helhet. Det är nödvändigt med en målmedveten satsning på inlandsbanan. Den har strategisk betydelse inom Norrlands inland. Den är en livsnerv för hela Norrlands inland. En upprustad inlandsbana — i sin helhet upprustad — blir en viktig transportled i ett stort och utvecklingsbart sysselsättningsområde. Inlandsbanan går genom de delar av landet som är rika på skog, och träindustrin behöver den transportservice som inlandsbanan borde kunna ge. Allt talar för att långa transporter skall gå på järnväg där detta är möjligt. Det är också något som alla är ganska ense om. Ur trafiksäkerhetssynpunkt, ur miljösynpunkt, ur energisynpunkt är järnvägen medlet för långa transporter. Hemmamarknaden för träindustrin i Norrland är liten. Man exporterar i dag från Norrland trä bl.a. till Schweiz, Italien och Västtyskland. Det är långt till marknader, alltså blir det långa transporter. I ett samhälle där alternativa energikällor kommer att få allt större betydelse för energiförsörjningen har inlandsbanan också framtiden för sig. En stor del av landets torvmossar ligger utefter inlandsbanan. Torv blir, liksom skogsavfall, nödvändiga energislag inom en snar framtid. Det finns alltså många skäl som talar för en snar upprustning av inlandsbanan: regionalpolitiska, men också försvarspolitiska, och även den alltmer ökande turismen i inlandet. Upprustningen gäller naturligtvis inte enbart själva banan utan självklart också den rullande materielen, liksom stationshus, tidtabeller och anpassning till bussar m.m. Upprustningen bör naturligtvis omfatta hela inlandsbanan och gälla både godstransporterna och persontrafiken. I dag är det ganska besvärligt, för att inte säga många gånger omöjligt, att använda sig av inlandsbanan för persontrafik. Hastigheten är ett hinder, turtätheten ett annat. Sedan har vi också sådana saker, som hör ihop med personvagnarnas komfort. Kommer man med nattåg från exempelvis Stockholm och skall till Strömsund, skall man skifta över på en skranglig rälsbuss tillverkad i början på 1950-talet. Det säger något om komforten. Trots att inlandsbanan är dålig använder folk den banan mer och mer därför att priset är lågt. Lågprissatsningen har betytt mycket. Det är otillfredsställande att man i dag inte har tillräckligt med lok och vagnar för att klara tillströmningen, utan att man måste låna lok och vagnar från Grängesberg Oxelösunds järnvägar. Det finns alltså ett underlag att bygga på också när det gäller persontrafiken. De manifestationer som företagits i landet har också gett klara bevis för att inlandsbanan är en mycket viktig del i folks trafikförsörjning. Jag tänker på den folkrörelsebetonade ”Rädda-järnvägen-aktionen” med flera politiska organisationer och miljöorganisationer i samarbete. Det skall man också ta vara på. För resten, varför köper man vagnar från Italien — smala och obekväma — när man har Hägglund & Söner i Örnsköldsvik? För turistnäringen är det nödvändigt med en upprustad och frisk inlandsbana. Förr i världen gick det särskilda turisttåg exempelvis till Härjedalen. Nu kommer turisterna till Härjedalen med privatbilar — i enstaka fall med turistbussar. Vad det betyder i fråga om t.ex. olycksfallsrisker behöver knappast särskilt påpekas. För att belysa hur mycket folk det kan röra sig om under turisthögsäsong i Härjedalen kan jag redovisa att varje helg under högsäsong omkring 10 000 turister byter hotell och stugor i Härjedalen. Biltrafiken är då ett energislöseri utan like, och jag påpekar än en gång hur olämpligt förhållandet är ur trafiksäkerhetssynpunkt. En upprustad inlandsbana kan göra det möjligt att återigen få turisttåg att rulla — inte minst sedan sträckan Borlänge-Mora elektrifierats — till gagn för enskilda människor och för turistnäringen i hela Norrlands inland. Det är att beklaga att järnvägen Sveg-Hede-Funäsdalen-Röros en gång lades ner. Min partikamrat på Jämtlandsbänken, Eivor Nilson, och jag kommer att i motion till riksdagen kräva återupprättandet av järnvägen Sveg-Hede-Funäsdalen-Röros. I svaret på min interpellation säger statsrådet: ” Vissa delar av inlandsbanan —-—-— hör till den bandelskategori som skall utredas vidare.” Vad är det för ”vissa delar”? Sedan vill jag också nämna att det för de anställda utmed inlandsbanan är en viktig angelägenhet att banan upprustas och att deras arbetsförhållanden blir beaktade. Banan måste göras attraktiv och behandlas som en enhet — en funktionell enhet — som i hela sin sträckning måste ingå i ett rikstäckande trafiksystem. Jag vill till sist ställa ytterligare en fråga till statsrådet. Innebär det förhållandet att ”man skall avvakta resultatet av den fortsatta regionala trafikplaneringen och de blivande länshuvudmännens överväganden innan något beslut om upprustning av persontrafikstandarden kan fattas” att huvudmännen också skall överta kostnadsansvaret? Jag vill än en gång poängtera att inlandsbanan skall ses som en enhet och att den är en riksangelägenhet.

Herr talman! I den trafikpolitiska propositionen 1978/79:99 behandlas bl.a. frågan om inlandsbanans framtid. I propositionen hänförs bandelen Storuman-Arvidsjaur till den del av bannätet där persontrafik bör prövas. För upprustning av bandelen Storuman-Arvidsjaur finns f. n. inga medel avsatta. Inte heller finns det medel för underhållsåtgärder utöver normalt löpande underhåll. Detta är starkt oroande för kommunerna i norra Västerbottens inland. Inlandsbanans bevarande är inte en kommunal angelägenhet utan en riksangelägenhet. Jag ber att få tacka kommunikationsminister Adelsohn för svaret på min fråga. Av svaret förstår jag att det f. n. ej föreligger några konkreta planer gällande inlandsbanan, delen Storuman-Sorsele-Arvidsjaur. Indragningen av Slagnäs station verkar vara en del i ett pussel av åtgärder, som innebär att man kan förvänta sig ytterligare serviceförsämring. SJ:s lågprissatsning har gett effekter även på denna bandel. Antalet resande har påtagligt ökat. Detta har för personalen medfört extra arbete, och ytterligare arbetsuppgifter läggs nu på personalen i Sorsele sedan Slagnäs station dragits in. Detta visar, herr talman, att en gynnsam prispolitik ger ett ökat resandeunderlag. Även effekterna på personalens arbetsförhållanden bör dock beaktas av SJ. Utnyttjandet av inlandsbanan skulle ytterligare kunna utökas. Flera förbindelser inom regionen och snabbare förbindelser med stambanan skulle ytterligare kunna förstärka resandeunderlaget. Behovet av kommunikationer med järnväg föreligger. Detta gäller för både personoch godstransporter. Styckegodshanteringen var tidigare en betydande uppgift för SJ. De ökade fraktkostnaderna har emellertid medfört att dessa transporter i stor utsträckning har upphört. Som exempel kan nämnas att potatis tidigare ofta skickades som styckegods till utflyttade inlandsbor. Detta är i dag inte ekonomiskt möjligt. Det visar att fraktpriserna har stor betydelse för underlaget. Tyngre transporter kan med fördel läggas på järnvägsnätet. Det skulle innebära mindre slitage på de allmänna vägarna och bättre möjligheter att frakta gods även under de tider när stora delar av vägnätet är avstängt på grund av tjällossning. Skälen att behålla inlandsbanan är många. Inlandsbanans betydelse som skäl för lokalisering av företag är klar. Inlandsbanan ger möjligheter till goda kommunikationer med andra delar av landet, både för dem som bor i regionen och för dem som utnyttjar denna region för turism och rekreation. Inlandsbanan kan vidareutvecklas, och med ändrade taxor kan dess betydelse som transportmedel för godstrafik utvecklas. I dag kan ytterligare timmertransporter över järnväg ej genomföras med Sorsele station som utgångspunkt, då SJ saknar godsvagnar för ändamålet. Detta bör det vara möjligt att ändra på. Alla åtgärder som möjliggör ett ökat utnyttjande av inlandsbanan måste tas till vara. För Västerbottens inland är bibehållandet och utvecklingen av bandelen Storuman+-Sorsele-Arvidsjaur, med bibanorna Hällnäs-Storuman, av avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen i dessa kommuner. Låt även andra skäl än rent företagsekonomiska vara vägledande vid behandlingen av dessa bandelar! De resonemang som Stina Eliasson anför som motiv för bibehållande och upprustning av inlandsbanan ställer jag mig helt bakom.

Herr talman! Eftersom jag bara har sex minuter till mitt förfogande tänker jag endast ta upp två frågor, även om det finns många andra frågor som är av intresse. I viss mån tangerar i varje fall den ena frågan vad Bertil Zachrisson har varit inne på. Jag vill ändå först säga några ord om inlandsbanan. Vad som står i följande meningar i svaret är ganska typiskt: ”SJ har fått i uppdrag att till regeringen redovisa ett förslag till investeringsprogram för upprustning av bandelarna i riksnätet. Enligt uppdraget skall SJ vidare upprätta förslag med anledning av vad riksdagen har beslutat i fråga om en fortsatt målmedveten upprustning av inlandsbanan.” Därmed har man klart slagit fast vad som tyvärr också riksdagsmajoriteten uttalade i våras, dvs. att inlandsbanan icke ingår i riksnätet. Centern ansåg då — och anser fortfarande — att detta är orimligt. Vi föreslog också 25 milj.kr. ytterligare för upprustning av Norrlandsbanorna. För oss är det helt självklart att en så viktig bandel som inlandsbanan skall ingå i riksnätet. Vi kommer också att fortsätta vårt arbete för att den skall få den plats och funktion i riksnätet som dess regionalpolitiska betydelse motiverar. Nu till en annan fråga. Litet längre fram i svaret står det: ”Jag vill också erinra om att de regionala trafikhuvudmän, som finns eller håller på att bildas, enligt riksdagens beslut bör få möjlighet att förutsättningslöst överväga vilka bandelar som skall ingå i det framtida regionala och Detta är riktigt. Det är synd att det inte också står vad utskottet uttalade, Måndagen den nämligen att dessa överväganden inte får leda till en övervältring av 12 november 1979 kostnaderna från staten till regionala huvudmän. Det finns även ett par andra faktorer som man i det här sammanhanget inte — Om inlandsbanan får bortse ifrån. Länshuvudmännen behöver ha några ekonomiska realiteter — »m.m. som bas för sina bedömningar.

Detta krävs för att underlätta huvudmännens planering och för att ge dem en realistisk möjlighet att diskutera alternativa trafiklösningar i områden med trafiksvaga bandelar. Regeringen bör före 1980 års utgång ha utarbetat sådana riktlinjer efter överläggningar med SJ och regionala trafikhuvudmän. Tillkomsten av allmänna riktlinjer av detta slag kan även ge en bättre grund för överenskommelser med SJ om utökning av trafikservicen på trafiksvaga bandelar och utnyttjande av det övriga järnvägsnätet, varvid dock skälig hänsyn måste tas till ev. behov av extra insatser och investeringar. Vad utskottet i nu berörda delar anfört bör av riksdagen ges regeringen till känna.” I debatten fann jag anledning att ytterligare utveckla detta, och jag vill citera vad jag då sade. Det står på s. 19 i snabbprotokollet från den 1 juni 1979. ”Centern menar att det bör vara möjligt att fastställa ett pris per vagnkilometer för SJ:s utnyttjande i lokaloch regionaltrafik. I detta bör inte kostnaderna för investerat kapital i banvall och spår eller underhållskostnader för bibehållande av desamma ingå. Dessa kostnader påverkas bara marginellt av eventuell lokal och regional trafik, i vart fall på banor där betydande fjärrtrafik förekommer. Priset bör beräknas med utgångspunkt i driftkostnad samt kapitalkostnad etc. för aktuell vagntyp. Eftersom det strikta kostnadsansvaret för de skilda trafikgrenarna i och med dagens trafikbeslut upphävs, finner centern det också rimligt att regeringen i de fall då detta bedöms samhällsekonomiskt fördelaktigt — något som torde vara regel — skall kunna sätta dessa taxor lägre än självkostnaden beräknad på nyss angivet sätt, speciellt på sådana bandelar där SJ inte har några kapacitetsproblem inom överskådlig tid. Riktlinjerna bör vara klara före 1980 års utgång.” Med det anförda har jag velat understryka detsamma som Bertil Zachrisson underströk tidigare i dag, nämligen vikten av att vi så snabbt som möjligt får riktlinjer för vilka ersättningar huvudmännen skall betala till SJ för de tjänster som kan komma i fråga. Utan sådana riktlinjer är det enligt mitt förmenande omöjligt att ta ställning till frågan i vilken omfattning man skall kunna utnyttja SJ:s tjänster på lång sikt. Jag hoppas att departementet har kommit ganska långt med arbetet på dessa riktlinjer, även om man har hela 1980 till 9” sitt förfogande. Ju tidigare dessa riktlinjer kommer fram, desto bättre är det för trafikplaneringen från länshuvudmännens sida.

Herr talman! Bertil Zachrisson uppehöll sig rätt länge och flera gånger vid att det var en bristfällig proposition. Jag tänker inte gå in på det. Det är en debatt som får föras mig förutan. Jag har inga barn ihop med vare sig propositionen eller utskottsbetänkandet. 'Det enda jag vill konstatera är att jag i ett avseende varit mycket nöjd med utskottets arbete, och det gäller boendeparkering. Där skrev utskottet någonting som jag tyckte var värdefullt och som jag sedan fått glädjen att fullfölja. Men, som sagt, de barn som ni i övrigt har gemensamt där överlåter jag till dem som har intresse av det att resonera om. När jag läste tidningen i morse såg jag att Olof Palme uttalat att den borgerliga majoriteten hade fört landet in i en statsfinansiell kris. Jag kan konstatera att det statsfinansiella läget är om inte krisartat så i varje fall mycket ansträngt. Och det måste vara en utgångspunkt för alla som resonerar om de åtgärder man vill skall vidtas i olika delar av landet. Jag vill inte som Olof Palme påstå att vi befinner oss i en kris, men jag vill hålla med honom om att läget är ytterst ansträngt. Jag vill säga detta inledningsvis för att lägga ett golv för diskussionen här med Bertil Zachrisson. Bertil Zachrissons resonemang om den principiella inriktningen håller jag med om till stor del. När det gäller exempelvis miljöoch energipolitiken tycker jag det är riktigt att man hela tiden måste ha en samordning. Man måste också, tycker jag, i hög grad ha en samordning med arbetsmarknadsstyrelsen. Där tycker jag, så långt jag hunnit sätta mig in i frågorna, att det kanske krävs ett helt annat samarbete än hittills. Jag skall återkomma till den frågan litet senare. Även när det gäller investeringspolitiken finns det anledning att fundera över om det är särdeles klokt att ha det som vi nu har det. Jag tror det var Stina Eliasson som tog upp frågan om vagnparken, och det är väl riktigt att vagnparken vid SJ inte är vad SJ vill att den skall vara. Alla beslut om investeringar fattas emellertid tillsammans med besluten om driftkostnaderna. Det innebär att de räntabla investeringarna oftast får stryka på foten, därför att de inte får plats med hänsyn till alla tänkbara driftkostnader som skall få plats i budgetutrymmet. Även i fråga om de räntabla investeringarna tror jag att en bättre samhällsekonomisk och mera principiell planering vore värdefull. Jag hoppas att vid tillfälle kunna ta upp den diskussionen här på nytt. Till Bertil Zachrisson vill jag vidare säga att frågan om samordning mellan de statliga verken i övrigt kommer att tas upp i budgetpropositionen. Efter att ha fått en genomgång på departementet har jag kunnat konstatera att man är i gång med arbetet på alla de områden där riksdagen fattat beslut. Jag har fått intrycket att kommunikationsdepartementet är ett effektivt och bra departement med många dugande tjänstemän som jobbar bra. En hel del har ju också gjorts. När det gäller SJ har ju persontaxan sänkts. Det har gett mycket gott resultat, vilket framgår av interpellationssvaret. När det gäller godstaxan har vi ansett att det, inte minst energipolitiskt på lång sikt, kan finnas skäl att inte höja den så kraftigt nu för att ha ett bra utgångsläge vid diskussion med alla dem som överväger vad de skall ha för framtida godstransporter: landsväg eller järnväg. Vi är väl här eniga om värdet av att kunna få så mycket som möjligt av dessa transporter på järnväg. När det gäller frågan om de regionala köpen av SJ:s tjänster skall riktlinjerna, som utlovats, bli klara 1980. Arbetet pågår, och jag tror — det vill jag säga till Rune Torwald — att man kan räkna med att det blir klart tidigare än så. Men i varje fall skall det bli klart vid den tid som man har utlovat. Till Bertil Zachrisson vill jag säga att när det gäller Stockholmsområdet så har de 75 milj.kr. som riksdagen beslöt överlämnats till statens järnvägar. Man har också överlämnat vad riksdagen har uttalat i samband med detta. Bollen ligger f. n. hos järnvägen. När det gäller systemet för bidrag till kollektivtrafiken, som ju också diskuterats här, vill jag säga att jag ännu inte hunnit göra så värst mycket på departementet, men det är en av de frågor som jag själv lyft fram. Det är viktigt att den blir avgjord så fort som möjligt. Enligt min uppfattning kan vi inte alltid ge så mycket bidrag som vi vill. Men det är bra mycket bättre att ge ett bestämt besked, så att de som skall syssla med det här vet vad det är som gäller, än att man svävar i den okunnighet som alltid råder när någonting är under utredning. Därför hoppas jag till våren få fram ett förslag till hur bidragssystemet när det gäller kollektivtrafiken skall vara utformat. Jag är kategorisk på en punkt, och det är att man inte skall ha ett system som tvingar till dyrbara nyinvesteringar därför att de är statsbidragsberättigade, och som hindrar upprustning av befintliga spårområden eller annat, därför att det inte är statsbidragsberättigat. Jag anser att det är helt klart att det skall ändras. När det gäller forskningen vill jag säga till Bertil Zachrisson att arbetet med direktiven pågår i kommunikationsdepartementet. När det gäller utvecklingsbolaget handläggs frågan av industridepartementet. Vi följer arbetet fortlöpande. Låt mig sedan, herr talman, gå över till frågan om inlandsbanan. Jag förde häromdagen här i kammaren en diskussion med riksdagsman Häll från Norrbotten. Jag konstaterade då att jag hade för vana att åka och se det som jag skulle diskutera i Stockholms kommunfullmäktige. Nu är Sverige oerhört mycket större än Stockholm. Jag kan konstatera att i dag står jag ånyo inför en diskussion om någonting som ni som pratar med mig har sett och har egna intryck av, och det har inte jag. Jag vill därför säga att så fort tiden medger det skall jag försöka åka och se inlandsbanan, i varje fall vissa delar som är särskilt intressanta. Jag tror att det är nödvändigt, inte minst med hänsyn till att det är en i riksdagen så ofta återkommande fråga. Jag har konstaterat att riksdagen beslöt att den del som inte ingick i riksnätet skulle göras till föremål för fortsatt utredning, och då talar jag om persontrafiken. I regeringsförklaringen står det att inlandsbanan skall upprustas. Därmed menar regeringen inlandsbanan från Gällivare till Kristinehamn. Även den nedlagda delen Mora-Lesjöfors skall upprustas. Men när detta skall ske är inte klarlagt. Men under tiden skall ingenting göras som förhindrar en framtida upprustning. Beslutet är alltså att upprustningen gäller hela banan. När det gäller de regionala huvudmännen och deras utredning vill jag säga att grundtanken är den att statens järnvägar nu utreder kostnaderna. De skall ligga till grund för de regionala huvudmännens bedömning av vilken persontrafikstandard man vill ha på dessa områden. Någon kostnadsövervältring är det icke fråga om. Det har riksdagen klart uttalat. Även när det gäller underhåll av banan i de befintliga delarna tycker jag man bör diskutera möjligheten till ett samarbete med arbetsmarknadsstyrelsen. Det bör kunna finnas förutsättningar för det. Flera har frågat: Hur fort skall banan rustas upp? Som jag sade inledningsvis har vi inte så mycket pengar att man kan göra allt det som man vill. Upprustningen av inlandsbanan får ske i takt med vad de ekonomiska resurserna medger, och i enlighet med den bedömning som de olika regionala huvudmännen gör när det gäller vilket intresse varje särskild banbit är av. Takten i upprustningen blir också beroende av bl.a. försvarspolitiska omständigheter. Den här banan är, som någon sade, också av försvarspolitiskt intresse. Takten blir även beroende av hur energipolitiken utvecklas, i hur hög grad man skall ta hand om torv och skogsavfall som finns utmed banan. Jag kan därför inte i dag ge något exakt besked — dels med hänsyn till att man håller på och utreder en del saker, dels därför att jag inte har någon överblick över hur mycket pengar som i dag kan anslås. Men att banan skall behållas är klart, att banan skall upprustas är klart. Takten beror på hur snabbt vi här gemensamt kan skapa ett ökat utrymme i svensk ekonomi.

Herr talman! Ulf Adelsohn säger att han inte har några barn ihop med utskottet eller den gamla regeringen. Det kanske är sant, men trots allt är det så, att de barn som är födda skall han fostra och utveckla, och det gör att han inte blir alldeles utan ansvar i det här sammanhanget. Det är förstås också därför vi diskuterar trafikpolitiken med honom i dag. Det är bra att det finns en vilja att ompröva investeringsplaneringen, och jag tror att det är ganska nödvändigt. Den har varit alltför sektoriserad och alltför kortsiktig, och det finns nog anledning att på både vägområdet och järnvägsområdet och i fråga om andra avsnitt — som också utskottet uttalat — se över inriktningen.

Helt oriktigt, enligt min mening, har SJ ofta kommit vid sidan av den verksamheten. Det är dock bara en av anledningarna till att vi behöver en sådan här genomgång av Naturligtvis är det bra om myndigheter — länsstyrelser, verk — får nya — Måndagen den besked. Nu säger Ulf Adelsohn litet svepande att det är på gång. Den sortens — 12 november 1979 allmänna besked har vi haft rätt mycket av i riksdagen under senare år, men nu måste vi faktiskt komma fram till konkreta anvisningar som leder till Om inlandsbanan åtgärder och inte bara allmänt välvilliga uttalanden. Jag är helt på det klara med att allt inte kan genomföras med detsamma, men reformarbetet måste komma i gång. En del av de här åtgärderna har ju utredningsoch planeringskaraktär, och den verksamheten kan man dra i gång utan att börja tala om bristen på resurser och sådant. Det som sägs om SJ och Stockholmsområdet i svaret är bra, men det är ju en mycket liten detalj, låt vara viktig för Stockholmsregionen. Det är den samlade investeringsverksamheten för SJ som är väsentlig. Jag är också glad över att kommunikationsministern i sin replik litet tydligare sade ut, att det skall utarbetas riktlinjer för ersättning när de regionala huvudmännen vill köpa tjänster av SJ. De måste komma under det år som ligger framför oss, för annars stoppar den regionala trafiksamordningen upp — den som vi har tänkt oss skall vara genomförd om några år i praktiskt taget alla län. Ulf Adelsohns stående sätt att ta sig ur kritiken är att han säger att vi har ont om pengar. Efter de borgerliga regeringarnas svindlande affärer av olika slag är vi illa ute, sägs det här igen. Olof Palme talar också om kris, säger Ulf Adelsohn, men jag skall inte ge mig in i den diskussionen, även om den är nog så intressant. Allt det här gör ju bara kravet på att välja rätt åtgärder ännu starkare. De usla statsfinanserna får inte leda till handlingsförlamning, för då ”pajar” ju hela samhället. Kommunikationsministern bör alltså inte använda detta, som jag tycker, slappaste av alla argument från budgetdepartementet, nämligen bristen på resurser. Han måste gå till offensiv, visa att konkreta åtgärder, t.ex. väl genomtänkta investeringar hos SJ, är bra ekonomi, visa att ökade forskningsresurser är livsviktiga för att få fart på såväl industri som trafikpolitik. Det går att ta område efter område, där vi på det här viset genom en bättre tingens ordning antagligen också skulle kunna förbättra det samhällsekonomiska resultatet. Därför är det också viktigt att ställa frågorna om förslagen från KOLT. Där var svaret litet suddigt och jag vet inte riktigt vad det innebar, men ett besked av något slag skall tydligen komma under nästa år. Men jag vill påpeka att riksdagen faktiskt har fattat beslut och sagt att det skall läggas fram ett förslag som går i linje med vad KOLT föreslagit. Detsamma gäller utvecklingsbolaget. Det går inte bara att säga att den frågan ligger i industridepartementet. Där ligger så mycket. Det väsentliga är i stället att se till att de riksdagsbeslut som fattats verkställs. Och därför är det väsentligt att få fram så konkreta uppgifter som möjligt på punkt efter punkt. Jag vill inte höra skvaller om budgeten — vi får tids nog veta vad den innehåller, nu är inte tid för det. Men jag vill ha besked om att kommunikationsdepartementet inte förvisas av ekonomidepartement och annat till något slags klostertillvaro. Det har varit litet för mycket av politisk kyskhet 103 och fattigdom inom kommunikationsdepartementet ett tag. Nu är det dags att låta trafikpolitiken börja spela sin roll i förnyelsen av vårt samhälle.
Herr talman! Jag kan inte vederlägga kommunikationsministerns konstaterande att det statsfinansiella läget är ansträngt. Men å andra sidan anser jag att investeringarna i Norrlands inland ger ringa inverkan på statsbudgeten. Ökade investeringar på trafikområdet leder nämligen automatiskt till minskat behov av sysselsättningsskapande åtgärder av annat slag. Sysselsättningssituationen i området är ju sådan att många människor för att inte gå helt sysslolösa måste beredas arbete via statsbudgeten. Förbättrad inlandsbana innebär också ökade förutsättningar för att skapa ny sysselsättning i Norrlands inland, och det är absolut en av de viktigaste uppgifterna för regeringen att klara. Jag tackar för löftet att riktlinjerna för de regionala huvudmännens ersättning till SJ skall föreligga före 1980 års utgång. Men med hänsyn till dessa riktlinjers strategiska betydelse för den fortsatta trafikplaneringen hoppas jag att departementet lägger på ett kol extra, för ju tidigare vi får fram dessa bestämmelser, desto bättre.
Herr talman! Resonemanget om vem som började arbeta för inlandsbanan, som det fanns litet grand av i Stina Eliassons anförande, tror jag inte att vi skall föra vidare och börja göra en undersökning om. I så fall får vi börja med 1953 års trafikpolitiska utredning, som kom med sitt förslag 1963, och se efter vilka partier som röstade för detta förslag, som sedan blev så ödesdigert. Ja, det vara bara vpk som inte röstade för förslaget. Det låter kanske litet skrytsamt att säga det, men så var fallet. Det är väl ändå så att det var här dessa järnvägsnedläggningar började. Ledningen för SJ sade då — jag är själv verksam vid SJ, så jag vet det: Vi har fått direktiv, vi måste se över, lägga ned och sanera osv. Där började den kamp som pågår fortfarande för en socialt inriktad trafikpolitik som tar in resursoch energifrågorna i en helhetsbild. Jag noterar som positivt att Ulf Adelsohn, vår kommunikationsminister, vill komma och hälsa på oss där uppe vid inlandsbanan. Det skall bli roligt att visa honom hur vi har det. Jag vet att det finns föreställningar om att samhällena där uppe mer eller mindre är lappläger och att isbjörnar går på gatorna, men jag hoppas att vi i alla fall skall få vederlägga dem. Jag tog upp en fråga som gällde motorvagnarna, men jag fick inget svar. Här handlar det om att se till att dessa vagnar får en komfort som motsvarar tidens krav, särskilt för långväga resenärer i Norrland. Chefen för trafikavdelningen säger i ett brev som jag har i min hand att man beslutat att det skall vara samma avstånd, 825 mm, som det är inne i landsvägsbussar och att detta får räcka med hänsyn till den flexibla användningen av dessa motorvagnar. Jag skulle här vilja trycka på angelägenheten av att vi får besked om huruvida man är benägen att anpassa soffdelning och även godsutrymme så att vagnarna kan användas på ett flexibelt sätt. Nr 26 När det gäller bristen på pengar vill jag starkt understryka planeringsfak Måndagen den torns betydelse. Om man bara varje år har en liten skärv och skall göra — 12 november 1979 någonting är det väldigt svårt för arbetsledningen att på sikt planera på ett rationellt sätt. Det kan gälla att anskaffa maskiner, följa med i teknologin osv. Så är fallet när det gäller SJ:s upprustningsarbeten hittills, som inte har kunnat bedrivas på ett rationellt eller riktigt sätt och inte heller långsiktigt. Det har bara varit improvisationer och det fortsätter att så vara med inlånade maskiner från andra länders förvaltningar osv. Det skulle bli bra mycket bättre om utvecklingen gick dithän att det fanns ett rejält program och en rejäl investeringsplan så att man år efter år kunde fullfölja den arbetsuppgift som man fått sig förelagd.
Herr talman! Till Sven Henricsson vill jag först säga att centern faktiskt väckte en motion i riksdagen 1972 om upprustning av inlandsbanan. Vpk väckte en liknande motion 1973. Men alla som kämpar för inlandsbanan är välkomna med i kampen — Sven Henricsson och vpk också. Det har rått litet av förvirring ute i landet just när det gäller kostnadsansvaret och frågan om huvudmännen, herr statsrådet. Därför ställde jag en rak fråga, eftersom det inte fanns någonting om just den saken i svaret. Fortfarande tycker jag att svaret andas litet grand av en vilja att vältra över ansvaret på huvudmännen. Med tillfredsställelse konstaterar jag att statsrådet säger ja till en upprustning av inlandsbanan. Men det är då mycket viktigt att få klarlagt om den skall upprustas i sin helhet, likaså om statsrådet anser att inlandsbanan är en riksangelägenhet.

Jag har förstått att kommunikationsministern aldrig varit i dessa trakter. Därför var jag angelägen att få ge en liten redovisning av hur förhållandena är för de människor som bor och som arbetar där. Men ta då inte bara en titt på, som statsrådet uttryckte det, vissa intressanta delar av banan, utan studera hela banan. Jag hoppas att också näringslivets representanter, kommunfolk och enskilda personer får tillfälle att framlägga sina synpunkter. Det finns en positiv sak som jag skulle vilja påminna om, nämligen att den icke-socialistiska regeringen lyckades med det som ingen socialdemokratisk regering lyckades med: att bl.a. genom en vettig prispolitik styra trafikutvecklingen mot en ”hela folkets järnväg”. F. ö. kommer vi att hänga på låset hos kommunikationsministern så att inlandsbanan verkligen prioriteras.

Herr talman! Det är naturligtvis, som Bertil Zachrisson sade, jag som skall 12 november 1979 = fostra barnen. Vissa är välartade medan en del är något bångstyriga och i varje fall kostsamma när det gäller uppfostran. Men vi skall väl försöka hjälpas åt. Allan Nordenstam sade en gång till mig under sin tid som landshövding i Jönköpings län att om man bara har en plan, kommer det snart pengar till vägarna också. Har man lagt fram en plan som har blivit godkänd brukar det vad det lider komma pengar, om inte annat så av sysselsättningsskäl. Jag delar naturligtvis uppfattningen att man för statens järnvägar bör ha motsvarande planer fastlagda. Sedan kan det uppkomma situationer då man av sysselsättningsskäl eller av andra skäl får pengar till planerna. Stina Eliasson gör samma sak som många andra har börjat göra — citera Georg Danells uttalanden. Ni kommer säkerligen att hänga på låset hos kommunikationsdepartementet. Det har inlandsbanans varma anhängare redan gjort. Det var inte många veckor som jag hade innehaft jobbet när ni hängde på just det låset. Jag trodde att jag i mitt första inlägg klargjorde att jag med inlandsbanan menar vad som står i regeringsförklaringen, dvs. sträckningen från Gällivare i norr till Kristinehamn i söder. Avsikten är alltså att hela banan skall upprustas, men upprustningstakten är en ekonomisk fråga. Jag har i mitt liv varit på ganska många ställen utmed inlandsbanan, men jag skall erkänna att jag i de sammanhangen kanske inte har specialstuderat banan. Min tanke är att göra det vid denna resa, eftersom beslutet om upprustning av inlandsbanan är ett så viktigt beslut. Men jag har faktiskt vid flera tillfällen varit i många delar av landet där inlandsbanan går. Bertil Zachrisson hoppas att vi som sysslar med trafikpolitik inte skall behöva sitta i kloster. Jag skulle vilja råda riksdagen och hela regeringen att sätta sig i kloster ett tag, för det är nog det vi behöver statsfinansiellt. Även jag tycker att det är dumt att betrakta en kostnad som enbart en kostnad, eftersom en kostnad kan vara av så olika karaktär. I vissa sammanhang kan det exempelvis innebära en högre kostnad att icke använda medel för att upprusta eller underhålla det man har. Det kan också vara en hög kostnad att inte göra en räntabel investering som knyter samman exempelvis två bandelar. Därför är jag beredd att i alla situationer arbeta för att få medel till räntabla investeringar, för det är det som vi behöver — inte minst på kommunikationsområdet. Jag är beredd att göra det utifrån en samhällsekonomisk syn, vilket innebär att man inte bara stirrar sig blind på endast en speciell investering. Däremot är jag på det klara med att vi, liksom alla andra departement, när det gäller mycket annat får hålla igen. Den lojaliteten måste vi visa varandra, om vi skall kunna klara av de alltmer växande statsutgifterna. När det gäller denna typ av investeringar är det mycket viktigt att, som Bertil Zachrisson sade, vi inte har så vattentäta skott mellan olika investeringsanslag. Tvärtom måste vi spela med dem på ett helt annat sätt än vi har gjort tidigare. Jag är tacksam för allt stöd som jag kan få i min strävan att vi inte skall se exempelvis ett AMS-anslag för ett visst objekt enbart som ett Nr 26 AMS-anslag just för detta objekt. Pengarna bör i stället kunna användas till Måndagen den någonting annat, som inte bara är lika värdefullt för sysselsättningen utan 12 november 1979 som samhällsekonomiskt kanske är mer värdefullt för en region, en trakt, ett landskap eller ett län. Jag hoppas att detta synsätt skall bli vägledande för arbetet. Och då tror jag, Bertil Zachrisson, att vi får dricka både det ena och det andra i klostrets trädgård.

Herr talman! Jag lärde mig när jag läste pedagogik att de bångstyriga barnen oftast blir de mest intressanta som vuxna. Från den synpunkten kanske man skall ägna dem ganska stort intresse. Jag är glad för denna diskussion om en öppen syn på investeringarna inom trafikområdet. Ett sådant synsätt är mycket viktigt, eftersom vi har lidit av en alltför sektoriserad verksamhet. Men jag vill understryka — och jag tror att vi på denna punkt har ett gemensamt intresse — att om vi skall kunna förverkliga detta nya synsätt krävs det en mycket större beredskap och en mycket mer övergripande planering i det ordets konkreta mening och inte som något slags svepande slagord. Och eftersom vi på detta område inte har något statligt verk som kan se till att vi får en sådan övergripande planering är det utomordentligt viktigt att kommunikationsdepartementet spelar den rollen. När det gäller inlandsbanan vill jag bara göra några kommentarer. Det har kommit fram diverse åsikter här under debatten. Den tolkning som Rune Torwald gav tycker jag är felaktig, därför att det var alldeles klart från trafikutskottet att inlandsbanan skulle ses som ett riksintresse. Det var också klart att vi inte ville gå in och peta i frågan om hur riksnätet skall se ut. Vi hade ett förslag som vi sade att vi skulle ta preliminärt. Sedan får naturligtvis utredningsarbetet, dels i de olika regionerna, dels också när det gäller planeringen av upprustningen av inlandsbanan, ge vid handen hur den framtida utformningen av riksnätet skall se ut. Men det är en klar skillnad mellan det sätt på vilket vi såg på inlandsbanan och det sätt på vilket vi såg på det regionala järnvägsnätet i övrigt. Jag vill understryka det för att det inte skall råda något missförstånd på detta område. Inlandsbanan är inte villkorad av den prövning av det regionala nätet som en del andra järnvägsavsnitt är. Jag tycker att Sven Henricsson var litet vårdslös i sitt inlägg. Det verkar som om han inte gillar lappläger. Men de som bor där kan också behöva järnvägar. Och kan inlandsbanan förse oss med en bättre trafik i Norrlands inland är det utomordentligt. Det väsentliga i trafikpolitiken just nu är att vi kommer bort ifrån allt det allmänna pratet — det har vi hållit på med nu år ut och år in — och att vi får till stånd konkreta åtgärder på punkt efter punkt. Jag skall inte upprepa dem nu, för det tar tid. Men de finns på järnvägsområdet, och de finns naturligtvis på vägavsnittet, som vi inte har diskuterat i dag. De finns också på forskningsområdet, där vi har en otroligt splittrad bild och där det är nödvändigt att samhället går in och ser till att vi får en samordning av forskningsprojekt och 107 ett bättre samspel mellan forskarna på trafikområdet och dem som är praktiskt verksamma ute i trafikarbetet. Men de finns även på kollektivtrafikområdet. Jag vill gärna upprepa det, trots att debatten blivit lång. Har jag tolkat kommunikationsministern rätt om jag säger att departementet verkligen avser att lägga fram ett förslag till våren om ett anslag till kollektivtrafiken i tätort?

Herr talman! Sten Svensson har frågat arbetsmarknadsministern vilka åtgärder regeringen överväger för att bemästra den allvarliga sysselsättningssituationen i Karlsborgs kommun. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Låt mig först, vad gäller Luxor, erinra om att företaget så sent som i februari månad i år befann sig i en så allvarlig kris, att sysselsättningen för mer än 2000 anställda i Motala och Karlsborg var starkt hotad. Genom den rekonstruktionsinsats som då initierades av regeringen och Sveriges Investeringsbank och för vilken riksdagen har beviljat medel, har företagets utveckling kunnat vändas så att framtiden i dag ter sig mycket ljusare. Men ännu återstår ytterligare rekonstruktionsåtgärder för att företaget skall erhålla en långsiktig konkurrenskraft och konsolidering. Ett av de problem som återstår att lösa är bolagets betydande överkapacitet på anläggningssidan, som medför avsevärda kostnader och i motsvarande mån försämrar resultatet. Det har sedan länge stått klart att en nedläggning av Karlsborgsfabriken skulle leda till en betydande minskning av Luxors förluster, eftersom outnyttjad kapacitet i Motala då skulle kunna tas i anspråk utan att åsamka företaget nya kostnader. Under slutet av våren innevarande år inledde Luxor MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna om nedläggning av Karlsborgsenheten, som f. n. har ca 85 anställda. Den 23 augusti meddelade bolagets styrelse att man beslutat att avbryta dessa förhandlingar. Enligt vad jag har erfarit från bolagets styrelse och ledning är man t. v. beredd att skjuta frågan om Karlsborgsfabriken något på framtiden för att ge alla berörda möjlighet att agera för att skaffa ersättningssysselsättning till Nr 26 Karlsborg. Jag har också erfarit att kommunen redan har inlett diskussioner Måndagen den med några företag i denna fråga. Förhoppningar finns om att ganska snart 12 november 1979 kunna skapa sysselsättning för ca 20-25 personer i Luxors fabrik på uppdrag av andra företag. Om sysselsätt Jag utgår från att kommunen och länsorganen även i fortsättningen aktivt ningen i Karlsborgs skall verka för att ersättningssysselsättning skapas i Karlsborg. Även jag är kommun beredd att medverka i denna fråga. Jag övergår nu till att besvara den del av Sten Svenssons interpellation som behandlar situationen vid Vanäsverken. FFV/Vanäsverken tillverkar finkalibrig ammunition för det svenska försvarets behov. Försvarets materielverk har under sommaren 1979 aviserat en drastisk nedgång i beställningarna fr.o.m. budgetåret 1980/81. Eftersom export av större mängder av denna ammunitionstyp inte är möjlig på grund av internationell överkapacitet och eftersom maskinparken helt är inriktad mot finkaliberammunition, innebär detta att en övertalighet på 150 personer kommer att uppstå vid Vanäsverken om inga åtgärder vidtas. Frågan om en eventuell tidigareläggning av beställningar från försvaret till Vanäsverken bereds f.n. inom regeringskansliet. En sådan beställning skulle kunna reducera det antal personer som behöver varslas om uppsägning.
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Sysselsättningsläget på arbetsmarknaden inom Karlsborgs kommun är mycket bekymmersamt. Den hotbild som länge vilat över kommunen skärptes betydligt, när det stod klart att verksamheten vid Vanäsverken måste skäras ned i betydande omfattning. Till problemet med Vanäsverken kommer den kvarstående ovissheten om Luxor. Ännu föreligger inga konkreta besked om ersättningssysselsättning. Det bör särskilt påpekas i sammanhanget att ca 95 24 av de anställda vid Luxor i Karlsborg är kvinnor. Enligt min mening har staten ett extraordinärt ansvar för sysselsättningssituationen i Karlsborg. För att söka belysa detta förhållande vill jag peka på en rad faktorer: För det första: Staten är den i särklass dominerande arbetsgivaren i kommunen. Därav följer att staten direkt eller indirekt har ett eget arbetsgivaransvar med vad detta innebär i den nu rådande situationen. För det andra: Det förvärrade läget för Vanäsverken är en direkt följd av de nedskärningar av försvarsanslagen som vidtagits. För det tredje: Luxorfabrikens lokalisering till Karlsborg har ursprungligen åstadkommits tack vare regionalpolitiska åtgärder och är således en följd av statens tidigare agerande i frågan. För det fjärde: Karlsborg är i övrigt mycket beroende av planeringen inom den statliga sektorn, vilket direkt eller indirekt påverkar sysselsättningen.

Angivna exempel visar att utvecklingen på Karlsborgs arbetsmarknad i särskilt stor utsträckning är beroende av en rad rikspolitiska beslut. Vi kan därför slå fast att regering och riksdag har anledning att ta på sig ett speciellt ansvar för vad som sker på Karlsborgs arbetsmarknad. Vad exempelvis gäller volymen på ammunitionsinköp till försvaret har det enligt de uppgifter jag inhämtat skett en minskning, motsvarande ett värde av ca 800 milj.kr. under den senaste femårsperioden. Man kan undra vad som skulle ha hänt, om en ytterligare nedskärning i enlighet med socialdemokratiska önskemål hade beslutats under den gångna treårsperioden. Som jag påpekar i min interpellation har riksdagen också tidigare haft anledning att uppmärksamma situationen för Karlsborgs kommun.

Ett likaledes enhälligt utskott ansåg att ”det kan finnas skäl för samhället att stödja projekt som ger varaktig sysselsättning inom bl.a. Karlsborgs kommun”. Karlsborgs kommun har liksom länsstyrelsen i Skaraborgs län understrukit nödvändigheten av att följa upp de uttalanden som riksdagen och även arbetsmarknadsministern gjorde i samband med den regionalpolitiska debatten här i kammaren den 7-8 juni 1979. Då uttalades nämligen att även kommuner utanför stödområden som temporärt eller mera långsiktigt har sysselsättningssvårigheter skall kunna erhålla regionalpolitiskt stöd. Industriministern utgår nu i sitt svar från att kommunen och länsorganen aktivt verkar för att ersättningssysselsättning skapas i Karlsborg, och herr Åsling förklarar sig beredd att medverka i denna fråga. Herr talman! Jag hälsar denna utfästelse med stor tillfredsställelse och får då anledning att ställa en följdfråga: Om nu länsorganen och kommunen kan medverka till att finna lämpliga projekt, kan man då också räkna med att industriministern i sin tur medverkar till att regionalpolitiskt stöd utgår till Karlsborg? Om de förhandlingar, som enligt uppgift nu pågår mellan kommunen och några företag, skall bli framgångsrika, erfordras det klarhet Nr 26 om möjligheten till sådant stöd. Måndagen den Sedan trepartiregeringen tillträdde har beredningarna av regionalpolitiska 12 november 1979 ärenden återflyttats från arbetsmarknadsdepartementet till industridepartementet, varför jag dessutom vill fråga om industriministern kan instämma i Om sysselsättde uttalanden som arbetsmarknadsministern gjorde i den nämnda regionalningen i Karlsborgs politiska debatten. kommun Slutligen noterar jag med tillfredsställelse att regeringen, representerad av tre statsråd, den 9 november tog emot en delegation med representanter för länsstyrelsen, Karlsborgs kommun och företrädare för berörda parter på arbetsmarknaden i Karlsborg. Att regeringen på detta sätt visade sitt intresse för saken har uppskattats mycket. Jag vill därför till sist fråga vilka åtgärder som industriministern anser bör vidtas med anledning av den information om förhållandena i Karlsborg som delgavs regeringen vid uppvaktningen i fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Det svar statsrådet lämnat här i dag innehåller ingenting nytt. Den beskrivning som görs av företagets situation är ju väl känd för oss alla. Staten trädde in den 9 februari via Investeringsbanken och genom en proposition som i början av juni 1979 behandlades i kammaren efter att ha blivit behandlad i riksdagens näringsutskott. I utskottsbetänkandet gjordes det sådana uttalanden att regeringen kunde ingripa, om de anställdas trygghet äventyrades. När staten satsar 175 milj.kr. är det väl också rimligt att ställa krav på företaget. Statsrådet säger också i sitt svar att företagsledningen har dragit tillbaka de varsel som under våren och sommaren har hotat de anställda. I detta sammanhang vill jag poängtera att verkstadsklubben vid Luxors Karlsborgsfabrik krävde att det nedläggningshot som fortfarande vilar över Karlsborgsfabriken skulle upphävas. Men verkstadsklubben har inte vunnit något gehör för sin hemställan. I denna situation kunde regeringen ha handlat med större fasthet gentemot Luxorledningen. Detta är också litet grand märkligt mot bakgrund dels av att staten satsat pengar, dels av en artikel i tidningen Affärsvärlden 35-1979 där man ställer frågan: Var staten för generös? Jag vill gärna citera ett avsnitt ur artikeln: ”Tar vi också hänsyn till att den nya Luxorledningen har lyckats banta en del av de svällande lagren och kundfordringarna under våren och sommaren, bör soliditeten enligt Affärsvärldens beräkningar nu ligga på för ett f d krisföretag mycket goda 40 96. Har kanske staten varit onödigt generös genom att skänka Luxor 175 mkr eller var ackordsuppgörelsen onödigt hård för fordringsägarna?” Det är mot denna bakgrund som jag vill fråga, om statsrådet tycker att det är för mycket begärt, när de ca 90 anställda vid Karlsborgsfabriken kräver att få besked om sina jobb i framtiden. Det kan också nämnas i sammanhanget, och som en upplysning till statsrådet, att klubbstyrelsen vid Luxors Karlsborgsfabrik har i denna 111 besvärliga situation medverkat och kommer även i framtiden att medverka aktivt till att det blir lösningar som tryggar jobben i Karlsborg. Det vore av intresse för kammaren, om statsrådet närmare kunde redogöra för skrivningen i svaret att det finns förhoppningar om att ganska snart skapa sysselsättning för 20-25 personer i Luxors fabrik. Enligt vad jag erfarit har Investeringsbankens VD Arne Callans i förra veckan besökt Luxors fabrik i Karlsborg. Hade han något besked med sig i portföljen rörande vissa förhoppningar om några konkreta arbetstillfällen? Jag vill också fråga statsrådet: På vilket sätt kommer regeringen att medverka till att de eventuella nya jobben kan säkras i Karlsborg? I svaret på interpellationen och frågan tas också Vanäsverken upp, och jag vill gärna — liksom Sten Svensson — påminna statsrådet om det speciella ansvar som staten har för Karlsborg genom de olika statliga engagemangen. Paul Jansson fick ju svar av försvarsministern den 23 oktober i år, och enligt vad som kan utläsas ur det svaret hade då inga åtgärder vidtagits för att trygga sysselsättningen vid Vanäsverken. Det är ju den 12 november i dag, och därför vill jag fråga statsrådet: Har det hänt någonting under denna tid?

Herr talman! När situationen på arbetsmarknaden i Karlsborg diskuteras här i dag finns det skäl att inledningsvis påpeka att vid behandlingen av det regionalpolitiska förslaget i våras hade centern en reservation som placerade Karlsborgs kommun inom stödområdet. Med en uppslutning kring denna reservation hade kommunen haft bättre förutsättningar för sitt arbete att ge nya jobb. Man hade haft ett positivt stöd och positiva åtgärder att peka på. Karlsborgs kommun är en kommun som domineras av en verksamhet, nämligen sådan för vilken staten är huvudman, och verksamheten är i huvudsak anknuten till försvaret. Varje förändring av den statliga verksamheten får förödande effekter för sysselsättningen. Skälet härtill är att övrig verksamhet, exempelvis inom tillverkningsindustrin, är ringa och inte erbjuder något alternativ till den statliga. Därför instämmer jag i vad de tidigare talarna har sagt om statens speciella ansvar och kan inte nog understryka angelägenheten av att sysselsättningen i statlig verksamhet uppehålls i Karlsborg. Jag hoppas att industriministern håller med mig om att det för Vanäs framtid behövs mer än en tidigareläggning. En sådan innebär ju inte att vi behöver mer kulor i framtiden. Det erfordras — och jag hoppas att industriministern är beredd att verka för det — en långsiktig plan med alternativ produktion vid Vanäsverken. En av de stora arbetsgivarna i övrigt är Luxor. En nylokalisering som varit positiv för sysselsättningen i kommunen är landstingets nyligen i bruk tagna vårdhem för långtidssjuka. När det gäller Luxor, så är oron för den framtida tryggheten i jobbet inte stillad. Jag vill avslutningsvis ta upp ett par frågor som har anknytning till inte minst genom centerns agerande, tagit initiativ till insatser i Karlsborgs Måndagen den kommun. Kommunen finns bl.a. med i den särskilda kampanj som inom 12 november 1979 kort inleds för att få företag och nyproduktion till länet. Jag vill också peka på att utvecklingsfonden förbereder insatser för att öka sysselsättningen inom elektronikområdet; det senare alltså samma verksamhet som Luxor sysslar med. I svaret pekas på att det pågår diskussioner om att ge en del sysselsättning på uppdrag av andra företag.

Herr talman! Får jag komplettera mitt tidigare svar med anledning av frågeställarnas inlägg. Till Sten Svensson vill jag säga — och det kan också gälla de inlägg som Birgitta Johansson och Bengt Kindbom har gjort — att de uttalanden som näringsoch arbetsmarknadsutskotten har gjort självfallet är vägledande.

Jag har nyligen haft möjlighet att inför kommunen och länsmyndigheterna bekräfta vår vilja att medverka till nytillskapade sysselsättningstillfällen i Karlsborg. Sten Svensson frågade vilka åtgärder som bör vidtas. Där berörde Bengt Kindbom vad som konstruktivt skulle kunna göras, nämligen att Luxor tillsammans med kommunen och utvecklingsfonden går igenom de projekt som finns och i samverkan försöker finna former för att realisera detta projekt. Jag anger ju i mitt svar att här finns några intressanta uppslag, och enligt min uppfattning är de värda att föras vidare. Det är för mig i dag, när förhandlingarna pågår om dessa idéer, omöjligt att närmare gå in i en detaljredovisning av projekten. Jag nöjer mig med att säga att jag tycker att de ser lovande ut och att det är lämpligt att kommunen nu också utnyttjar utvecklingsfondens möjligheter att här hjälpa till. Utvecklingsfonden har betydande resurser, den kommer att få mera resurser, och det bör finnas goda möjligheter att genom utvecklingsfonden realisera de intressanta projekten. Det är riktigt, som Bengt Kindbom säger, att för Vanäsverken behövs det mer än en tidigareläggning av ammunitionsbeställningarna. Men som jag ser det, ger tidigareläggning av beställningarna — som jag hoppas skall bli resultatet av den fortgående beredningen i regeringskansliet — ändå ett 113 nödvändigt rådrum, och det är vad som framför allt behövs beträffande Vanäsverken för att säkra en framtida utveckling, kanske också inom en alternativ bransch. Birgitta Johansson säger att det inte var mycket nytt i mitt svar. Det är klart att frågar man i ett skede, där vi befinner oss mitt uppe i överläggningar och diskussioner omkring tänkbara projekt, kan svaret inte bli mer uttömmande. Jag vill som en kommentar till Birgitta Johanssons krav på större fasthet mot Luxorledningen säga — och då utan att värdera den rekonstruktionsinsats som den förra regeringen gjorde — att statens relationer till Luxor självfallet måste präglas av den bedömning av marknadsutsikterna som man gör. Luxor arbetar ju inom en sektor i intensiv internationell konkurrens och med nära kontakt med världsmarknaden, och därför är naturligtvis Luxors möjligheter att leva vidare och utvecklas helt beroende av marknadsutsikterna. Mot den bakgrunden tror jag inte att staten har varit för generös mot Luxor —jag tror att Luxor behöver både den soliditet företaget f. n. uppvisar och den marknadspotential det har för att kunna klara en framtida utveckling och erbjuda trygghet för de anställda som är kvar i företaget.

Herr talman! Industriministern erinrar nu om att man överväger att tidigarelägga beställningar från försvaret till Vanäsverken. En sådan beställning skulle — det har herr Åsling också påpekat i sitt svar — kunna reducera antalet personer som behöver varslas om uppsägning. För min del vill jag då gärna säga att en tidigareläggning av arbeten som annars skulle utföras längre fram inte är någon långsiktig lösning på problemet. Vad man möjligen då åstadkommer är att uppskjuta tidpunkten för de aktuella varslen, enligt vad jag kan se troligen till efter semestern 1980. Men vad händer då sedan? Det är detta som är det väsentliga både för de berörda anställda och för kommunen. Oavsett hur det blir med dessa beställningar måste vi med kraft arbeta för en långsiktig lösning. Då framstår någon ersättningssysselsättning som ger varaktig trygghet som det alternativ man i alla lägen bör prioritera, och då får inte frågan hänga på en ovisshet om huruvida regionalpolitiskt stöd kan utgå eller inte. Nu svarar industriministern med att säga att de uttalanden som här åberopats i debatten är vägledande. Detta är glädjande. Får jag tolka industriministerns mening så att han står bakom den utfästelse som tidigare har givits av arbetsmarknadsministern, nämligen att till Karlsborg i en sådan situation kan utgå ett regionalpolitiskt stöd? Vi har hört företrädare för regeringen i olika sammanhang ge uttryck för den synpunkten att man inte får låta det här stödområdet flyta ut över stora delar av Sverige, utan att det skall hållas samman och begränsas för att få ett ordentligt innehåll men att det då också kan finnas kommuner utanför detta stödområde som kan råka i en speciell situation och i sådana lägen skall kunna få ett särskilt regionalpolitiskt stöd. Jag hoppas att vi fortfarande är överens på den punkten -— eller har industriministern någon annan mening än vad som tidigare uttalats från regeringens sida? Nr 26 Jag skall dessutom ta upp en annan fråga i sammanhanget. Måndagen den Enligt de uppgifter som jag har inhämtat överväger man inom försvaret en 12 november 1979 omlokalisering av teleservicebyrån, som f. n. finns på Nya Varvet i Göteborg och artilleriflygskolan i Nyköping. Även om denna fråga i första hand är ett rent försvarspolitiskt ärende, kan man inte bortse från att den också har regionalpolitiska aspekter. Enligt det förslag som har upprättats av chefen för armén bör man nu kunna välja mellan Malmslätt, Ljungbyhed och Karlsborg, särskilt vad gäller den nämnda flygskolan. Jag vill då fråga: Är industriministern beredd att medverka till att man inom regeringen särskilt beaktar de regionalpolitiska skäl som nu talar för att Karlsborg bör väljas som ny lokaliseringsort för de här två försvarsenheterna?
Herr talman! Statsrådet ansåg att mitt krav på att man skulle behandla Luxorledningen litet fastare var obefogat. Det kan jag inte anse att det är i den nuvarande situationen och mot bakgrund av hur ledningen har kunnat rekonstruera företaget. Men jag ställde ändå en direkt fråga, som gällde Investeringsbankens VD Arne Callans besök nere på Luxorfabriken. Vad hade han med sig? Var det någonting som kräver snabba regeringsåtgärder och som kan ge stöd åt Karlsborg? Jag vill ha svar på just den frågan i dag, eftersom jag vet att den har diskuterats och eftersom den tydligen har stor betydelse för de anställda i Karlsborg.

De anställda har hela tiden trott på Luxor och kämpat för att få behålla sina arbetstillfällen i Karlsborg. Jag skulle vilja att industriministern något utförligare redogjorde för den situation som jag här har beskrivit.
Herr talman! Jag noterar industriministerns uttalande om utvecklingsfonderna. Det är ju ett regionalt näringspolitiskt instrument, som har de bästa förutsättningar att komma till sin rätt i sådana här situationer. Men det är då också viktigt att utvecklingsfonderna får resurser, kanske också för sådana här speciella åtgärder. Jag vill ytterligare en gång peka på frågan om Vanäsverken. En sådan tidigareläggning av beställningar som omnämns i industriministerns svar innebär ju bara att man reducerar det antal personer som behöver varslas om uppsägning. Hela personalen vid Vanäsverken har nu under några år fått leva under trycket av ständiga neddragningar av försvarsbeställningarna, och diskussioner om alternativ produktion har förts inom företagsgruppen. Jag tycker att det är viktigt att även industriministern är positiv till att man 115 för Vanäsverken utarbetar en långsiktig plan, som gör att företagets framtid inte år efter år blir beroende av neddragningar på försvarsområdet.
Herr talman! Jag kan på nytt för Sten Svensson bekräfta att vi under förutsättning av att lämpliga projekt kommer fram är beredda att pröva frågan om lokaliseringslån.

Birgitta Johansson vill veta vilka åtgärder Investeringsbanken har i sikte när det gäller Karlsborg. Jag kan inte redovisa detta nu. Man bedriver överläggningar med företag om projekt, och vilka resultat de överläggningarna leder till är det för tidigt att yttra sig om. Men Investeringsbanken har fått industridepartementets sanktion för att på allt sätt försöka medverka till att skapa en alternativ produktion vid Luxors anläggningar och vid Karlsborgsverken. Jag vill till Bengt Kindbom säga beträffande Luxors enhet i Karlsborg liksom också beträffande Vanäsverken att den mest angelägna åtgärden är att man i Karlsborg nu försöker skapa alternativ produktion eller alternativ sysselsättning, och det betyder att man dit måste förlägga nya företag eller filialer till befintliga företag. Det arbetet måste ha högsta prioritet. Det är därför jag menar att man vid en samverkan mellan kommun, länsmyndigheter och utvecklingsfond och med löftet från industridepartementet om möjligheter till lokaliseringslån för sådana projekt som grund skall kunna bedöma utsikterna vara rätt goda. Självfallet skall huvudmännen för Vanäsverken i den rådande situationen se till att ha en långsiktig plan för hur frågorna om sysselsättningen i företaget skall lösas.
Herr talman! Efter det senaste anförandet av industriministern finns det särskild anledning att tacka för de utfästelser som statsrådet har gjort. Låt mig därför avslutningsvis slå fast vad hans uttalanden innebär. För det första kommer han att medverka till att stärka de förutsättningar som skall gälla för utvecklingsfondens verksamhet. För det andra kommer de företag som kan lokalisera sig till Karlsborg — det pågår ju just nu förhandlingar mellan några aktuella företag som överväger detta — att kunna erhålla regionalpolitiskt stöd. För det tredje har industriministern sagt att han ämnar hävda de regionalpolitiska intressena i samband med att regeringen får anledning att överväga omlokalisering av försvarsenheter till Karlsborg. Jag ber, herr talman, att få tacka för dessa positiva besked, som rimligen kan glädja alla berörda parter.
Herr talman! Statsrådet talar om lämpliga projekt. Det finns bl.a. ett Måndagen den projekt som jag känner till och som innebär en arbetsorder, uppskattad till 12 november 1979 70 milj.kr. Det är ganska bråttom. Redan före jul behöver man besked om huruvida företaget skall kunna ta denna order. Det är just mot den Om sysselsättbakgrunden som jag har försökt få ett svar på frågan: Tar regeringen här sitt — ningen i Värmlands ansvar och medverkar, om det kommer att behövas några lokaliseringar? — län

Herr talman!

Sune Johansson har frågat mig vilka åtgärder den nuvarande regeringen avser att vidtaga i anledning av Värmlandsdelegationens redovisade förslag till förstärkning av sysselsättningen i Värmland. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationerna och frågan. Bakgrunden till frågorna är det allmänt besvärliga sysselsättningsläget i Värmland. Gunnar Olsson berör särskilt massaoch pappersindustrin. Jag har ingen annan uppfattning än frågeställarna när det gäller allvaret i det värmländska sysselsättningsläget. Länet har under senare år drabbats av omfattande sysselsättningsproblem. Inte minst läget inom skogsindustrin gör att vi måste följa utvecklingen med fortsatt stor uppmärksamhet. 117 Beträffande den aktuella situationen vill jag först säga något om skogsindustrin, som ju utgör en betydande del av näringslivet i länet. Den successiva omstrukturering och förnyelse av industrin som måste ske om vi skall kunna upprätthålla och stärka vår internationella konkurrenskraft gäller i mycket hög grad skogsindustrin. Denna industrisektor är starkt exportinriktad och har på flera produktområden att möta en mycket hård konkurrens från andra producentländer. Den omvandling som skogsindustrin ständigt måste genomgå betyder tillväxt inom vissa delar av branschen och för vissa företag och tillbakagång för andra. Det är härvid ofrånkomligt att det uppstår sysselsättningsproblem som måste lösas på något sätt. Vad gäller den värmländska skogsindustrin är jag medveten om att vissa förändringar kan komma att aktualiseras. Såväl Billerud-Uddeholm som Vänerskog har redovisat omfattande förluster under de senaste åren. Även för år 1979, som för skogsindustrin är ett högkonjunkturår, kommer resultaten att bli kraftigt negativa. Inom båda företagen pågår analysarbete för att finna vägar till ökad lönsamhet. Resultatet av det arbete som nu pågår inom företagen föreligger inte ännu, och de produktionsoch sysselsättningsmässiga konsekvenserna kan därför varken överblickas eller kommenteras f.n. När det gäller insatser för att lösa sysselsättningsproblemen vill jag först peka på det decentraliserade arbetssätt som Värmlandsdelegationen är ett exempel på. Ett väl fungerande arbete på det regionala planet med sysselsättningsoch industrifrågor är nödvändigt för att sysselsättningsproblemen skall kunna lösas. Det är också av avgörande betydelse för effekten av centrala stödåtgärder. Det arbete som Värmlandsdelegationen utfört i samarbete med olika regionala myndigheter har varit av stort värde. I enlighet med riksdagens beslut har vi fr.o.m. den I juli i år en ordning som innebär att länsstyrelserna tilldelas projektmedel, som de får disponera efter sina egna prioriteringar. Det innebär att den typ av verksamhet som Värmlandsdelegationen bedrivit kan fortsätta i former som länsstyrelsen själv avgör. Jag är beredd att verka för att sådan verksamhet skall kunna bedrivas i Värmland på ett effektivt sätt även i fortsättningen. För att idéer och projekt skall kunna tas till vara, så att nya arbetstillfällen skapas, ställer statsmakterna olika medel till förfogande. Länsstyrelserna har, som jag tidigare nämnt, erhållit medel för att vidareutveckla olika förslag till åtgärder. De regionala utvecklingsfondernas serviceverksamhet och kreditgivning har förstärkts. Det regionalpolitiska stödet är fr.o.m. den 1 juli i år något av ett helfinansieringsstöd. Jag vill särskilt påpeka att det inom offertstödets ram finns möjligheter att t.ex. lämna villkorliga lån, med vilka inledande förluster kan täckas när industrier etableras och byggs ut. Det innebär i sak en komplettering till det egna kapitalet, när detta är alltför litet eller när intressenterna har begränsade möjligheter till kapitaltillskott. Denna möjlighet tillgodoser åtminstone till en del Värmlandsdelegationens önskemål om att samhället bör öka tillskotten av eget kapital för att industrins expansion skall underlättas. Som frågeställarna framhåller har Värmlandsdelegationen lagt fram en rad förslag för att förbättra läget i länet, av vilka flera kräver beslut av regeringen. Nr 26 Flera beslut om åtgärder har redan meddelats, och jag vill erinra om de Måndagen den betydande insatser av statliga medel som gjorts bl.a. under den tid som 12 november 1979 Värmlandsdelegationen verkat. I april i år lämnade arbetsmarknadsministern i ett svar till delegationen en redogörelse för de insatser som då hade Om sysselsättgenomförts med början under den förra trepartiregeringens mandatperiod. ningen i Värmlands Dessa åtgärder beräknades kosta drygt 1,3 miljarder kronor. län Slutligen vill jag åter framhålla att regeringen noga följer utvecklingen i länet och är beredd att med de medel som nu står till dess förfogande stödja projekt som ger nya arbetstillfällen i Värmland.

”Vi måste göra någonting nu ———.

Den 17 oktober — fyra dagar senare — inlämnade jag min interpellation på nytt, och någon dag därefter slog man larm från Eda kommun, där Åmotforsfabriken är belägen. Man tillskrev både industrioch arbetsmarknadsdepartementet. I skrivelserna till regeringen erinrades om de uppvaktningar som skedde under våren i de bägge departementen, då det gavs uttryck för den oro de anställda vid bruket kände. Sedan har Vänerskog — närmare bestämt den 7 november — fattat ett principbeslut om att jobba vidare med 4-bruksprojektet efter vissa riktlinjer. Huvuddragen i dessa är: Fortsatta investeringar, dock utan att finansieringsfrågorna på något sätt är lösta. Hur stora investeringsbelopp det kan röra sig om är inte preciserat, men summan torde ligga närmare 200 milj.kr. än 100 milj.kr. Jag har inte för avsikt att gnöla och gnälla, men jag vill att herr Åsling skall förstå att oron hos de flesta består. Det preliminära beslutet av Vänerskogs styrelse utgör ingen som helst garanti. Styrelsen uppger nämligen själv att finansieringsfrågan inte på något sätt är löst. Nu säger Nils Åsling i sitt svar att det är ofrånkomligt att det uppstår sysselsättningsproblem, som måste lösas på något sätt. Ja, det var precis vad arbetarna vid bruken i Åmotfors och Deje också trodde förra året när de efter starka påtryckningar via facket gick med på att släppa ifrån sig sulfatfabrikerna och börja köra massa från bruket i Bäckhammar. När sulfatfabrikerna i Åmotfors och Deje lades ned och 145 arbetsplatser försvann, betecknades detta som en helt nödvändig operation, och inför hotet att förlora hela fabriken ställde sig de anställda i Åmotfors och Deje lojala till Vänerskogs propåer. 145 jobb av de totalt 450 försvann i såväl Åmotfors som Deje. Vad jag menar är att om man från fackets och de anställdas sida går med på en så pass smärtsam operation, så måste man också ha rätt att kräva att den kvarvarande enheten ges reella möjligheter att överleva. Varken jobbarna eller de fackliga ombuden gör sig några illusioner. Den dag de sysselsättningsmässiga konsekvenserna fullt ut kan överblickas måste samhället också, om så krävs, ta sin del av ansvaret — det hoppas jag statsrådet är enig med mig om. Än seglar inte Vänerskogsskutan flott eller, som Pappers ordförande i Deje Reidar Nordlander uttryckte det: Jag vill inte ropa hej förrän bolaget kommit över bäcken. Herr talman! Även om man för dagen har dragit en lättnadens suck i Nr 26 - Åmotfors och Deje, så är Vänerskogs fyrabruksprojekt långt ifrån i hamn. Måndagen den Finansieringen är, som jag har sagt, inte klar. 12 november 1979 Den situation som råder i Värmland är ganska typisk för det svenska näringslivet. Det fattas inte pengar i bankerna. Ändå är det ont om pengar för Om sysselsättatt klara sysselsättningen åt tusentals arbetare i bl.a. Värmland. Jag tror att vi ningen i Värmlands gott kan se Vänerskog som något av ett testfall. län När jag för en tid sedan satt hemma i Värmland och lyssnade till industriminister Åsling i TV, fick jag ett intryck av att herr Åslings akutmottagning, enligt läkarens egen uppgift,t. v. var stängd. Kanske kan vi här i dag få en närmare definition på vad industriministern menade i TV. Kommer vi från Värmland att mötas av en stängd mottagning, eller kan vi i likhet med NCB och Södra Skogsägarna också påräkna hjälp? Vi vill nämligen inte se regeringens företrädare som något av en begravningsentreprenör, utan vi vill bli hjälpta medan patienten ännu lever. Herr talman! Vi har från socialdemokratiskt håll i tre år i följd — 1977, 1978 och nu senast i år — via vår sysselsättningsmotion krävt omedelbara och kraftfulla åtgärder för att trygga sysselsättningen i vårt län. Vi har därvid pekat på de problem som nu är en realitet. Beträffande den del av industrisysselsättningen som vi nu diskuterar sade vi i januari månad i år — och nu citerar jag några rader direkt ur vår motion: ”Genom fusionen mellan Billerud och Uddeholm och genom Vänerskogs s.k. fyrbruksprojekt ansågs att en tryggare framtid skapades för bolagens industrier. Så har inte blivit fallet. ——— Samhället måste därför skaffa sig instrument som gör det möjligt att mera planmässigt styra inriktningen av skogsindustrin. Samhället måste också verka för en ökad forskning och utveckling av nya produkter. Det finns i Värmlands län ett stort behov av att öka vidareförädlingen av det högkvalitativa värmländska virket, att ta fram nya produkter till de värmländska företagen och att förlägga forskningsprojekt inom skogsindustrisektorn till Värmland.” Vi kunde alltså redan i januari månad befara neddragningar, och var så säker att de också kommer. Värmland är inte till freds med att bli betecknat som ett län bland ett dussin andra med problem. Vi tror inte längre på att Vänerskog kommer att klara av att hålla sysselsättningen uppe i Åmotfors och Deje, och vi tror heller inte att Billerud-Uddeholm förmår upprätthålla sysselsättningen i länets övriga bruksorter där de är etablerade, bl.a. i Skoghall. Därför känner jag ett starkt behov av att avkräva statsrådet en försäkran om att regeringen presenterar förslag till hur näringslivsproblemen i Värmland skall lösas, både på kort och på lång sikt.

Herr talman! Jag ber först att få tacka industriministern för svaret på interpellationen. Svaret är allmänt hållet, men det är ändå positivt. Jag kan förstå detta, eftersom Nils Åsling nyss har återkommit som industriminister och ärendefördelningen mellan departementen dessutom har ändrats. 121 Jag vill konstatera att sysselsättningsläget i Värmland är svårt. Näst Norrbotten är Värmland det län som sitter svårast till. Speciellt måste man beklaga att ungdomsarbetslösheten är så hög. Grundorsaken är naturligtvis den lågkonjunktur som gått över hela världen med stora strukturförändringar i vissa branscher som följd. För vår del har det gällt många basnäringar. Lågkonjunkturen har slagit hårt, men den har slagit alldeles speciellt hårt för Värmlands del, där vi har ståloch träindustri som viktiga basnäringar. Till detta kommer en minskad sysselsättning inom jordoch skogsbruket på grund av mekanisering och rationalisering. Under det senaste året har förhållandet i landet i dess helhet förbättrats. Men i Värmland har inte den väntade uppgången kommit lika fort, trots det stora arbete som Värmlandsdelegationen och andra lagt ned. Det skall dock sägas att vi har fler i sysselsättning nu än vi hade 1976. Nils Åsling har givit Värmlandsdelegationen ett erkännande. Han säger att delegationens arbete bör fortsätta på sätt som länsstyrelsen själv avgör. Det uttalandet är jag tacksam för, och jag hoppas att vi skall få de resurser som är nödvändiga för att åstadkomma resultat. Industriministern pekar bl.a. på utvecklingsfondernas möjligheter. Jag hoppas att deras resurser skall kunna förbättras i förhållande till vad som gäller nu. Norrbottens och Jämtlands län har, om jag inte är fel underrättad, fått investmentbolag. Jag tycker att detta skulle vara en mycket bra komplettering för de åtgärder vi behöver i Värmland. Jag vill då ställa frågan: Hur ser industriministern på möjligheterna till ett sådant bolag för vår del? Vi måste naturligtvis själva jobba för att komma i gång, men vi behöver också statens stöd. Förra trepartiregeringen gjorde mycket, men det var en svår tid med hänsyn till ekonomin. Det var så många som ville ha stöd. Under det senaste året har förhållandena förbättrats, och då borde vi egentligen ha fått mer. Om man ser på Värmlands möjligheter och hur problemen skall kunna lösas måste man säga att det finns många möjligheter inom jordoch skogsbruket, om dessa bara utnyttjas rätt. Det gäller möjligheter till mer sysselsättning, speciellt inom skogsbruket. Det har klagats på råvarubrist och på dålig benägenhet att avverka. Orsaken till detta är naturligtvis främst att söka i dåliga priser och den dåliga lönsamhet som ändå råder inom skogsbruket. Här behövs absolut stimulansåtgärder. Riksdagen har också beslutat om ett gallringsstöd. Jag har för någon dag sedan sagt att även om detta är en halvmesyr och inte den bästa vägen att åstadkomma förbättringar så behövs det ändå en förlängning av det här stödet för att få ut någon effekt. De som är kombinerade jordoch skogsbrukare har faktiskt inte haft tid att göra någonting åt detta på grund av skördetid m.m., och den möjligheten måste ändå ges. För Värmland och dess sysselsättning skulle det naturligtvis vara bättre med ett klenvirkesstöd. Jag beklagar att de övriga partierna gick emot skogsstyrelsens förslag, som centern följde upp i en motion i våras. Det skulle ha gett mycket mer sysselsättning. Jag hoppas att jordbruksminister Nr 26 Dahlgren nu skall komma med ett stimulansstöd i form av klenvirkesstöd. Måndagen den Det behövs också i samband med den nya skogsvårdslagen. 12 november 1979 För sysselsättningen är också vägarna mycket väsentliga, dels för själva arbetet när de byggs, dels också för att skapa högre produktion, och det Om sysselsättbehöver vi komma i gång med. ningen i Värmlands Det är givet att skogsvård och vägar inte tillhör Nils Åslings bord. Men jag län har nämnt detta ändå därför att det betyder så väldigt mycket om man ser på det totala sysselsättningsläget i Värmland. Vi måste också få till stånd en utbyggnad på industrisidan så att vi får nya sysselsättningstillfällen. Men vi måste också arbeta för att bevara de sysselsättningar som vi redan har. Det är den enklaste och den minst kostsamma vägen. För den skull är decentraliserade stimulansåtgärder avseende hjälp till självhjälp nödvändiga. Sådana förslag har lagts fram av trepartiregeringen, och Värmlandsdelegationen — speciellt dess glesbygdsgrupp — har arbetat med de här frågorna. Vi måste vidare få i gång både den större och den mindre industrin. Vi måste alltså också främja småföretagen. Det krävs både lån och bidrag för detta. Jag är fullt medveten om den ekonomiska situation som staten befinner sig i och om att prioriteringar måste göras. För att man skall kunna komma i gång är dock insatser behövliga. Men på sikt är detta lönande. Stora, kanske alltför stora, satsningar har gjorts när det gäller varven i och med tillskapandet av sysselsättningsgarantin, som man har diskuterat tidigare här i dag. Jag missunnar ingalunda varven eller varvsarbetarna de beslutade åtgärderna. Men pengarna räcker i så fall inte till för t.ex. vår värmländska skogsindustri som ligger illa till, som man har vittnat om här. I Göteborg och i området kring Göteborg, där en hel del varv finns, har man andra möjligheter till sysselsättning än vad man har i Värmland. Vi vet att Volvo har varit ute i landet och värvat arbetskraft, och det har man gjort också i Värmland. Men vi vill behålla våra ungdomar i Värmland, och vi vill ge dem sysselsättning i länet. Det var ju folkpartiet och socialdemokraterna som drev igenom sysselsättningsgarantin, så jag kan ingalunda säga att det är Nils Åslings fel. Han, liksom övriga centerpartister, har en helt annan uppfattning i frågan. Den uppfattning som vi har gett uttryck för delas också av vår landshövding i Värmland. Den värmländska skogsindustrin har haft och har fortfarande stora svårigheter, men genom villkorslånet på 600 milj.kr. fick Billerud-Uddeholm vissa möjligheter. En del andra skogsindustrier som har gått överstyr kunde ha räddats om fp-regeringen hade velat satsa på stöd till dessa. Nu är Vänerskogs anläggningar i blickpunkten. Här måste jag erinra om att Vänerskog fick överta krisdrabbade industrier. Dessa industrier skulle ha varit nedlagda om inte Vänerskog hade tagit över dem. Det gäller speciellt Åmotfors och Deje. Vänerskog har betytt mycket för sysselsättningen i Värmland. Företaget har ett stort antal anställda. Nu arbetar man för fullt för att hålla produktionen i gång och för att behålla sysselsättningen. Man arbetar framför allt med alternativ produktion. Naturligtvis är Vänerskog beroende av kapital för investeringar. Gunnar Olsson har varit inne på det. 123 Här vill jag ställa en direkt fråga till industriministern: Är industriministern beredd att ta krafttag för att stödja Vänerskog genom investeringar, exempelvis i Åmotfors och Deje? Jag utgår ifrån att det är effektiva företag som byggs upp. Värmlandsdelegationen har arbetat för att få fram fler turistanläggningar. Sådana kan bli ett viktigt sysselsättningskomplement i många bygder. Jag vädjar till regeringen om att man behandlar våra framställningar om lån och bidrag till dessa anläggningar positivt. Herr talman! Jag finner industriminister Åslings svar allmänt positivt. Det gäller bara att vi har möjligheter att driva de här frågorna vidare. Jag har tidigare i mitt anförande pekat på många åtgärder av generell natur. Det gäller sysselsättningen i skogen genom klenvirkesstöd, det gäller anslag till vägbyggen, turistanläggningar m.m. Jag har dessutom ställt två konkreta frågor. Det gäller för det första om Vänerskog skall få möjligheter till ett investeringsstöd för sitt arbete. Det gäller för det andra om industriministern är intresserad av att medverka till skapandet av ett investmentbolag i Värmland. Jag vill till sist bara ha sagt att vi från Värmlandsdelegationens sida naturligtvis kommer att följa upp frågorna. Jag hoppas också att vi skall kunna komma med konkreta förslag, ungefär av den typ som industriministern här var inne på. Vi hoppas då också att få ett positivt besked.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret också på min fråga, som jag har ställt från det utgångsläget att vi i Värmland haft en särskild delegation, den s.k. Värmlandsdelegationen, vars uppgift varit att genom samarbete mellan länsmyndigheter och näringslivets organisationer försöka skapa alternativ för ny sysselsättning i länet. Värmlandsdelegationen tillkom ju under den förra trepartiregeringens tid och, efter vad jag vet, med sanktion från den dåvarande industriministern, som ju är industriminister även i den nu sittande regeringen. I tidigare frågestunder angående sysselsättningen i Värmland som jag haft med industriminister Åsling här i riksdagen har jag fått den uppfattningen att industriministern hyst stor tilltro till Värmlandsdelegationens arbete. Delegationens tillkomst skapade också stora förhoppningar i länet, både bland arbetslösa och hos företag, länsmyndigheter och organisationer. Man trodde att de åtgärder som delegationen efter ett seriöst utredningsarbete föreslog också skulle komma att vidtas av vederbörande regering. I början av innevarande år överlämnade Värmlandsdelegationen en åtgärdslista för sysselsättningsförstärkning i Värmland, och man hemställde hos den dåvarande folkpartiregeringen om statliga anslag på ca 800 milj.kr. Efter folkpartiregeringens beredning erhöll länet ca 80 milj.kr. av det begärda beloppet. Det rörde sig om anslag till vägbyggen och några skolprojekt. Vad beträffar något av de sistnämnda har det sagts mig att det fortfarande saknas full finansiering. Värmlandsdelegationens här nämnda hemställan beräknades kunna ge 6 000 å 7000 arbeten inom en treårsperiod. I en ny framställning den 4 Nr 26 september 1979 till regeringen framhöll både delegationen och länsstyrelsen Måndagen den att man fortfarande väntade på besked om större delen av de åtgärder man — 12 november 1979 föreslagit samt att de åtgärder som regeringen dittills meddelat för Värmland var otillräckliga. Om sysselsätt Jag vill då fråga industriministern om han tagit del av de skriftliga ningen i Värmlands framställningar som delegationen gjort och vilken ambition han har att — län tillgodose de ekonomiska äskanden som delegationen framfört. Därutöver vill jag nämna att det för flera av delegationens projekt råder brist på riskvilligt kapital. Några av de aktuella projekten utvecklas inom redan existerande företag. Eftersom vi hört sägas — något som Gunnar Olsson tidigare uttalade oro för — att industriministern uttalat att han kommer att vara mer restriktiv än tidigare med stödet till företag, vill jag veta om industriministern inte kommer att stödja projekt som utvecklas inom befintliga företag i Värmland. Det är viktigt att veta detta, eftersom vi känner till att det inom Uddeholmsägda Munkfors bruk och Hagfors järn samt inom Lesjöfors AB föreligger behov av statligt stöd på sammanlagt 87,5 milj.kr. för att delvis skapa kompensation för de jobb som försvinner på grund av den pågående självsaneringen inom stålindustrin. Men därutöver tornar nya problem upp sig. Det var inte så länge sedan som vi gladdes åt att Björneborgs Jernverk fick pengar för att sätta i gång byggandet av en ny smedja. Men nu hyser man återigen oro i Björneborg, och den här gången gäller det gjuteriet. Man vet inte hur framtiden kommer att bli för den fabriksenhetens del. Skulle gjuteriet försvinna, blev det lika alarmerande och förödande som om smedjan inte hade kommit till. Utöver detta återstår flera gamla problem, som inte har fått sin lösning. I östra Värmland råder fortfarande oro för hur det kommer att gå med gruvhanteringen. Ett kalkprojekt har tagits fram och är under bearbetning. Jag vet att industridepartementet är inkopplat på denna fråga, varför det vore bra att kanske redan i dag få höra vad industriministern vet om det berörda kalkprojektet och vilken hans inställning är. Norra Värmlands sysselsättningsproblem kvarstår fortfarande, och det råder en mycket stor oro, för det är ett mycket lågt utbud när det gäller arbetstillfällen. Södra Värmland har en fallande sysselsättning. I Säffleområdet är oron stor, och man kräver åtgärder, bl.a. en annan stödområdesklassificering. I västra Värmland råder stagnation inom en större del av industrin med undantag för något enstaka företag. Inte ens Karlstads kommun är helt utan problem. Man vet inte hur det kommer att bli när det gäller exempelvis sysselsättningen vid AB Karlstads Mekaniska Verkstad. Utöver vad jag har sagt skulle man naturligtvis kunna göra en resumé över sysselsättningssituationen i hela länet. Av de fakta som vi har skulle det framgå att det i Värmland inte finns en region som inte har stora sysselsättningsbekymmer. Värmlandsdelegationen skulle, om den hade haft ekonomiska resurser, ha behövt arbeta fram projekt för varje kommun i 125 länet. Emellertid har delegationen koncentrerat sig på de kommuner som har varit värst utsatta. Med anledning av industriministerns svar att länsstyrelsen fått medel att vidareutveckla olika förslag vill den peka på att länsstyrelsen äskat 6,5 milj.kr. för att följa upp och vidta en del av de åtgärder som Värmlandsdelegationen arbetar fram. Man har enligt en uppgift som jag har fått erhållit 2,5 milj.kr. Vi vet att det för detta område finns statliga pengar som ännu inte fördelats. Jag skulle vilja veta om industriministern är beredd att verka för att Värmland får en betydande del av det belopp som finns reserverat. Industriministern har i svaret nämnt arbetsmarknadsministerns tidigare svar att Värmland skulle ha fått 1,3 miljarder i stöd under den förra trepartiregeringens tid. Detta låter naturligtvis mycket, men om man benar isär begreppen och visar vilka pengar det är fråga om, finner man att det är inräknat 200 milj.kr. i beredskapsmedel av den typ som utgår till alla län. Dessutom finns skatteutjämningsbidragen, som också utgår i generella former till berättigade kommuner. Vidare inräknas skogskreditgarantier till Vänerskog om 120 milj.kr. och sist men inte minst lånegarantin till Uddeholm på 600 milj.kr., som vi tidigare här i kammaren fått dokumenterat inte är något penningtillskott i reell mening, eftersom det ju endast är en lånegaranti. Vi säger givetvis inte nej till pengarna i vilken form dessa än ges, men vi vill inte bli krediterade på kontot ”extra tilldelade resurser” för sådant som är generella medel till alla län. I så fall bör man även räkna in pensioner till människor som på grund av arbetsmarknadssituationen har blivit pensionärer — eller kanske studiebidrag och annat som ges inom den sociala sektorn. Ja, det skulle naturligtvis vara intressant att veta vad industriministern är beredd att konkret ställa till förfogande för Värmland, dvs. samma slags medel som vi vet att vissa andra län har fått. Vi har tidigare vid flera tillfällen både i frågestunder och i framställningar från vårt län äskat speciella insatser för Värmlands län, men vi har ännu inte fått något besked i denna fråga. Därför skulle jag i dag vara tacksam för ett besked på den punkten. Herr talman! Politik är naturligtvis en sak för sig, och man skall i politiken aldrig blanda ihop sak och person. Jag vill inte göra det nu heller, även om jag kanske ändå litet försynt tar mig friheten att påpeka min förvåning över Bertil Jonassons outgrundliga hoppfullhet om att vi skall klara problemen i Värmland. Han är nöjd med de insatser som hittills har gjorts, särskilt från trepartiregeringens sida. Vid alla tillfällen framhåller han att våra problem till stor del är en följd av rådande konjunkturer. Detta är väl i och för sig inte någonting att tvista om. Vi vet att vi har konjunkturproblem inom såväl skogsindustrin som stålindustrin, vilka är våra basnäringar. Vad vi också vet är emellertid att vi har idéer för en ny produktion i länet och för nyinnovation. Våra idéer är färdiga att ”sätta i sjön”. Med hjälp av dessa skulle vi kanske ta oss ur den här lågkonjunkturen på ett mycket bättre sätt än om man bara passivt sitter och väntar på att vi skall få följa med upp på en vågtopp i högkonjunkturen för de resp. branscherna. Jag vill inte spy någon galla över folkpartiregeringen, ty jag tycker inte att Nr 26 denna på något sätt var sämre än trepartiregeringen. Jag tycker att den var Måndagen den minst lika dålig, därför att den tillgodosåg Värmlands behov lika dåligt som 12 november 1979 trepartiregeringen. Herr talman! Det finns kanske anledning att också med några ord nämna Om sysselsätt de argument som från centerhåll alltid tas upp när det gäller varvsstödet och ningen i Värmlands att Värmland skulle ha fått ett speciellt utsatt läge genom just detta varvsstöd. — län Jag vill då erinra om att vi i Värmland år 1976 hade 1 945 personer sysselsatta inom varvsberoende industri. Självklart har vi i vårt län haft ett visst intresse av att varvsindustrin skulle kunna leva vidare, därför att denna skulle kanske också kunna ge sysselsättning till de varvsberoende anställda i vårt län. Därför ställer vi oss inte heller lika skeptiska till just detta varvsstöd. De konsekvenser som varvsstödet eventuellt kan ha fått genom att locka arbetskraft från Värmland skulle man kanske från arbetsmarknadsmyndigheternas sida kunna göra någonting åt på det ena eller andra sättet. Jag tillhör inte dem som vill införa generellt förbud för företag i Göteborgsregionen att eventuellt försöka få arbetskraft från andra delar av landet. Man får inte glömma bort att även de människor som verkar och bor i Värmland och är arbetslösa kanske också vill pröva på sysselsättning utanför det egna länet. Därför tycker jag inte att man skall vara alltför generell när det gäller kritiken om varvspengarna. Herr talman! Jag hoppas att jag kan få något svar av industriministern på de frågor som jag här har ställt.

Herr talman! Frånvaron av en borgerlig industripolitik värd namnet industripolitik framgår tydligt av det svar som industriministern har lämnat här i dag. En rad åtgärder nämns visserligen i svaret, åtgärder av den tidigare trepartiregeringen väsentligen, men de berörda löntagarna i Värmland och deras familjer vet att jobben fortsätter att försvinna. De vet att arbetslösheten fortsätter att öka i skogslänen, att industrisysselsättningen fortsätter att minska totalt i Värmland, de vet att Värmlands län har landets näst högsta ungdomsarbetslöshet, näst efter Norrbotten, vilket inte vill säga litet. Industriministerns allmänna tal om det besvärliga sysselsättningsläget i Värmland som skall ägnas fortsatt uppmärksamhet och att problemen skall ”lösas på något sätt” inger inte pappersindustrins arbetare och tjänstemän någon ökad framtidstro. Det enda de hugsvalas med är industriministerns tro på ”de självläkande krafterna”. Dessa krafter har verkat länge i Värmland utan att detta har medfört någon positiv utveckling på de berörda bruksorterna. Pappersindustrins anställda har under årtionden väntat förgäves på initiativ från storbolagen till att bygga upp en förädling av skogsråvaran inom länet. Från fackligt håll och från de anställda har det pekats på möjligheterna att utveckla ny industri på grundval av träkemisk forskning. Det har gång på gång efterlysts en trävaruindustri i norra och västra Värmland. En hel rad andra konkreta förslag om var man skulle kunna söka ny industri och 127 förädling i Värmland har också lagts fram. Men till detta hade det krävts investeringar, och de investeringarna har inte tyckts lönsamma av kapitalägarna. Och varifrån skulle annars pengarna till dessa investeringar komma om inte från de bolag som tjänade miljarder på den värmländska pappersmassan. Under de tre åren 1973, 1974 och 1975 hade de två stora bolagen i Värmland sammanlagt redovisade årsvinster på 2 miljarder. Problemet är välkänt inom hela den svenska skogsindustrin. Bara hälften av massan förädlas inom landet, resten har med kortsiktiga vinstmotiv exporterats. Industriministern har alltså för dagen ingenting annat att säga än att de svåra omställningsproblemen och sysselsättningsproblemen i Värmland — alstrade av gångna års försummelser — får ”lösas på något sätt”. Att det skulle kunna vara en samhällelig uppgift att grundligt se över vad skogsindustrins kapacitet i dag skulle kunna användas till för att i ett gemensamt samhälleligt intresse lösa omställningsproblemen föresvävar honom inte. Det är inte i den nya trepartiregeringens intresse, lika litet som det var i den gamlas, att vi får en samlad lösning, en undersökning av vilka produkter det finns behov av och en planering av var produktionen skulle förläggas för att vi för framtiden skall slippa regional obalans och flyttlasspolitik. Industriministerns redovisning av vad som har gjorts för tanken till ordspråket Medan gräset gror dör kon. En planerad utveckling av den svenska skogsindustrin — med sikte på bl.a. ökad vidareförädling i skogslänen — skulle inte bara ge tryggad sysselsättning på bl.a. de värmländska bruksorterna. Det skulle också kunna ge den hushållning med skogsråvara och energi som i dag är nödvändig. Men den nya trepartiregeringen vill lika litet som den föregående ta ett samlat ansvar för sysselsättningen i Värmland, och detsamma gäller ansvaret för en omställning inom den svenska skogsnäringen i dess helhet. Det vore rejälare av industriministern att klart säga ut detta. I stället lämnas fältet i stort sett fritt för de krafter som under hela efterkrigstiden till dags dato använt Värmlands råvaror och värmlänningarnas arbetskraft för privata, kortsiktiga intressen. Det har i ett kortsiktigt perspektiv varit mer lönsamt för de stora bolagens ägare att låta producera och exportera massa i den omfattning som skett än att ge skogslänen förädlingsindustri. Bolagens strävanden gick under slutet av 1960-talet ut över bruken i Koppom, Jössefors, Forshaga och Edsvalla. I dag gäller det Åmotfors, Deje och Skoghall. Det är i det här sammanhanget inte ens någon lättnad för Värmland att vi är inne i en konjunkturuppgång. Skogsindustrins omställning är ett problem som kvarstår oavsett om konjunkturerna går upp eller ner. Att den industripolitiska syn som industriministern står för innebär en låt-gå-politik framgår också av det okritiska konstaterandet att skogsindustrin är starkt exportinriktad. Varför den svenska skogsindustrin blivit extremt exportinriktad och vad som skulle kunna göras för att vända denna utveckling i riktning mot en ökad svensk vidareförädling berörs inte alls i Nr 26 svaret. Det ses i svaret som ett axiom att skogsindustrin ständigt måste Måndagen den genomgå en omvandling med ofrånkomliga sysselsättningsproblem. Och 12 november 1979 därav dras också den menlösa slutsatsen att sysselsättningsproblemen måste lösas ”på något sätt”. Av vilka skall problemen lösas? Är det kapitalägarnas Om sysselsättensak att bestämma framtiden för den arbetande befolkningen i bl.a. stora — ningen i Värmlands delar av Värmland? Behövs i så fall över huvud taget en industripolitik från — län en borgerlig regering och ett industridepartement?

Herr talman! Att Värmland är ett krislän har kammaren fått höra åtskilliga gånger, och att det förhåller sig så är dess värre en dyster sanning. Det är inte första gången som Värmland har drabbats av kris, och Värmland är heller inte det enda landskapet i Sverige som gjort det. Det här är den andra krisomgången för Värmlands del om vi talar om modern tid, och den tredje om vi konstaterar att vi hade en kris också under 1800-talet. Alla som deltagit i och lyssnat till den här debatten har liksom jag säkert hört berättas hur det var när stångjärnshamrarna en gång tystnade därför att deras tid då var förbi. Det kom en ny, industriell epok. Detta är som vi vet en grundorsak till att vi nu under slutet av 1970-talet har fått uppleva den tredje krisomgången i den värmländska historien.

Det låga kursvärdet på dollarn är i dag det kanske absolut största problemet för den värmländska basindustrin, åtminstone när det gäller skogsprodukterna. Vi måste ta detta med i beräkningen. Det går inte att diskutera den här problematiken utan att man också har fakta med i bakgrunden. Sune Johansson redovisade en rekordtabell: den ena regeringen var inte sämre än den andra, men tydligen var det någon regering som var sämst. Jag Nr 26 skall gärna bidra med andra exempel till den rekordtabellen. Om man mäter Måndagen den resultatet av den socialdemokratiska regeringsepoken, så torde man otvivel 12 november 1979 aktigt kunna konstatera att regeringen Palme placeras i toppen då det gäller att ha skött sig dåligt visavi Värmland. De problem som vi nu diskuterar och som vi i dag mäter i siffror för det minskade antalet sysselsättningstillfällen uppstod ju just i slutet av den socialdemokratiska eran. Nettoeffekten är 7 000 färre industrijobb i Värmland i dag än vad det var för tre fyra år sedan. Men samtidigt har åtskilligt hänt. Medan socialdemokraterna har motionerat om något slags strukturfond, om statliga pengar, så har en borgerlig riksdagsmajoritet sett till att förutsättningarna för värmländska företag liksom för företagsamheten i stort i Sverige har förbättrats högst väsentligt. Låt mig bara nämna slopandet av den allmänna arbetsgivaravgiften på fyra procentenheter. Detta betydde oerhört mycket för företagsamheten, och det underlättade dess möjligheter. Nu skall vi akta oss för att utmåla Värmland som ett län som präglas av hopplöshet. Vi har fortfarande den kanske värdefullaste av alla råvaror, nämligen skogen. Vi har ett yrkeskunnande på detta område, liksom också inom stålhanteringen, som är oerhört värdefullt. Den gruvdrift som en gång fanns är inte lika värdefull i dag. Den har egentligen inte något värde alls. Det kostar betydligt mera att ta upp malmen och ställa den till förfogande på platsen än vad det kostar för konkurrentländer att sälja malmen fritt hos köparen. Margot Wallström talade mycket om ungdomsarbetslöshet. Det finns ändå positiva siffror att visa upp. Den öppna arbetslösheten i Värmland har minskat med 700 efter den senaste räkningen. O.K., tyvärr är det i huvudsak inte riktiga jobb utan framför allt beredskapsarbeten och annat som står för merparten av de nya ungdomsarbetena. Men det är ett av många exempel på de insatser som den borgerliga riksdagsmajoriteten, och nu den borgerliga trepartiregeringen, har åstadkommit.

Herr talman! Vi har ju bevittnat en imponerande värmländsk uppmarsch här. Jag har lyssnat med stort intresse. Det är klart att många av de problem som tas upp förtjänar en mera ingående analys och överläggning än vad som är möjlig i en riksdagsdebatt. Dessutom har det här också framförts många synpunkter som gäller den allmänna samhällsutvecklingen och näringspolitiken. Därför begränsar jag mina kommentarer till de konkreta frågeställningar rörande situationen i Värmland som har tagits upp. Mycket av detta är annars karaktäristiskt för det moderna västerländska industrisamhällets problem. Först till Gunnar Olsson. Han deklarerar att samhället måste ta sin del av ansvaret. Där är vi överens.

När man då går in på sådana problem som Värmlands är det några nyckelord som man möter gång på gång —-jag har mött dem upprepade gånger häri debatten. Det är ”planering” och ”finansiering”. Det är brister i fråga om planering i näringslivet och i fråga om finansieringen, sägs det. I själva verket är varken planering eller finansiering några strategiska områden inom näringspolitiken i dag, utan det är helt enkelt lönsamheten. Detta gäller i hög grad de värmländska företagen. Trots att vi upplever ett gott år, 1979 blir ett av 1970-talets bästa år ekonomiskt sett, kommer en stor del av våra svenska skogsindustriföretag — det gäller också de värmländska — att gå med förlust. De klarar inte den internationella konkurrensen till följd av valutaproblem och den internationella konkurrenssituationen. Och det kommer man inte till rätta med genom att lösa finansieringsfrågorna eller ordna planhushållning. Det är bara att försöka rationalisera och effektivisera produktionen och skapa förutsättningar för en vidare utveckling mot en produktion som kan försvara sin plats på den internationella marknaden. Här skulle jag då vilja säga till dem som har ambitionerna att samma villkor skall gälla statliga företag. De kan heller inte nonchalera de villkor som världsmarknaden ställer upp och tro att man skulle kunna komma undan beroendet av exportmarknaderna genom en fortsatt integration. Det är ju att vara väl naiv med tanke på att vår stora marknad ligger i Gemenskapen, och där regleras våra möjligheter till export av de avtal, de plafonder som reglerar importen av papper. Gunnar Olsson frågar om vi i industridepartementet har stängt den s.k. mottagningen. Nej, men vi arbetar nu i ett annat konjunkturläge. Vi inriktar oss på att förebygga den lågkonjunktur som kommer och öka beredskapen. Vi har naturligtvis samma höga beredskap att hjälpa till som tidigare det måste man ha i en aktiv och offensiv näringspolitik. Jag hänvisar till att i det sammanhanget har Värmland bildat skola, för det var till Uddeholm som vi gav inte ett kreditgarantilån, som Gunnar Olsson tycks tro, utan, som Bertil Jonasson mycket riktigt påpekade, ett villkorslån som var nytt i sitt slag och som löste problemen för Uddeholm och gjorde Uddeholm kapabelt att ta itu med sina strukturproblem. Detta ger ju lovande resultat, även om naturligtvis i spåren följer sysselsättningsproblem som måste tacklas på annat sätt. Jag hoppas att Gunnar Olsson inte i likhet med andra socialdemokrater anklagar mig för att jag medverkat till detta villkorslån till Uddeholm, som haft så avgörande betydelse för utvecklingen i Värmland. Socialdemokratin är ju litet tudelad, litet kluven i det här avseendet. I den mera populära debatten talar man om att ösa ut pengar, men när man går in på konkreta projekt brukar man kräva ökade insatser. Jag tror att de socialdemokratiska debattörerna någon gång måste bestämma sig. I det avseendet tycker jag att Gunnar Olsson har mycket att lära av Bertil Jonasson, som gjorde en analys av problemet. Och problemet är det stora beroendet i Värmland av basindustrierna. Vi har haft ett alltför starkt beroende av skogsindustrin. Man har under en lång tid försummat att differentiera näringslivet. Man har försummat att satsa på småföretag under Nr 26 hela ”det glada 60-talet”. Koncentrationspolitiken firade sina triumfer också Måndagen den inom näringspolitiken. 12 november 1979 Det är detta vi måste reparera nu, och det är därför vi har förbättrat instrumentarsenalen. Det har ju under de senaste tre åren skett ganska Om sysselsättradikala insatser: det avseendet, och där är vi beredda att gå vidare — inte bara ningen i Värmlands genom att förstärka den regionala utvecklingsfonden utan också genom att — län utvärdera erfarenheterna av de regionala investmentbolag vi har och i tillämpliga delar gå vidare. I den mån utvärderingen ger positiva resultat är vi beredda att göra detta också i Värmland — jag säger det som ett svar på Bertil Jonassons fråga. Dessutom finns det då en rik instrumentarsenal för att ta till vara de produktidéer, det företagsengagemang som kan finnas. Vi har institutioner som Företagskapital och den nyinrättade investeringsfonden, som är ganska viktiga instrument i sammanhanget. Bertil Jonasson frågar mig också om jag är villig att stödja Vänerskog i det omstruktureringsarbete som förestår. Ja, vi har inte hunnit analysera Vänerskogs situation, men det är självklart att vi, liksom vi varit beredda att ta itu med Uddeholms och Billeruds problem på ett tidigt stadium, får vara beredda att noga analysera Vänerskogs situation och se i vilken mån samhället där bör medverka till en ändamålsenlig struktur. Jag har f. ö. för avsikt att inleda en rad konsultationer med skogsindustrins och fackföreningsrörelsens företrädare. Vad som kommer ut av detta när vi till våren går att förelägga riksdagen en skogsindustriproposition är det i dag för tidigt att gå in på, men jag vill säga att vi är beredda att i positiv anda analysera och överväga Vänerskogs situation. Till Sune Johansson vill jag säga att min stora tilltro till Värmlandsdelegationen består och att de uppslag och framställningar som delegationen har avlämnat och som inte redan har blivit föremål för behandling självfallet också skall behandlas. Helt allmänt vill jag säga att vi är beredda att stödja de projekt som kommer fram lokalt och regionalt samt att jag tycker att det har hänt mycket positivt i Värmland som man på Värmlandsbänken nog bör ta fram därför att det kan verka stimulerande. Ta t.ex. — för att ta ett enda exempel — vad som händer i Hagfors, där man på ett unikt sätt utvecklat verktygsstålet genom vidare bearbetning och på den vägen stärker sin redan starka marknadsposition! Det finns också många andra exempel på att det strukturarbete som har ägt rum inom specialstålsindustrin har gett mycket intressanta bieffekter när det gäller sökandet efter nya produkter och lett till en allmän förnyelse inom branschen. Får jag till sist — och då frångår jag vad jag sade inledningsvis om att jag bara skulle ta tag i de mera konkreta frågor som ställdes till mig — som en allmän kommentar till Margot Wallström säga att det självfallet inte räcker med vad som redan gjorts; man får ju aldrig stanna upp och låta sig nöja med de insatser som har gjorts. Det gäller nu att frigöra även de egna krafterna och inte bara förlita sig på utifrån kommande impulser och resurser. Det viktiga är 133 att Värmland verkligen tar till vara all den arbetsvilja, all den entusiasm och allt det engagemang som kan finnas ute i företagen. Resurserna för detta finns. Vad vi har upplevt här under de senaste åren är ju effekten av det centraliserade samhällets sårbarhet, och det är den som vi nu under 1980-talet måste kompensera och bryta.